Herr talman! Socialdemokratin har alltid ansett att bostadspolitiken skall präglas av solidaritet. En bra bostad till rimliga kostnader som grund för trivsel och utveckling är också en bra målsättning i det arbete som nu förestår. I den ekonomi som vi lever i och påverkas av kan det tyckas som om bostadsmarknaden skulle må bra av en vilopaus. Detta tycks också ha varit den borgerliga regeringens inställning, eftersom de senaste årens bostadspolitik i alltför hög grad har kännetecknats av passivitet. Uppenbarligen blev bostadsfrågan en alltför svår nöt för den borgerliga regeringen när det gällde att åstadkomma de riktiga politiska lösningarna. På kort tid har den socialdemokratiska regeringen gett bostadsmarknaden Nr 118 nya impulser, som bådar gott. En ny planoch bygglag kommer att läggas Onsdagen den fram under denna mandatperiod. Lagen skall bl.a. ersätta nuvarande 13 april 1983 byggnadslag och byggnadsstadga samt den s.k. svartbyggelagen. Den nya PBL-lagen syftar också till att decentralisera mer ansvar till Anslag till kommunerna och bredda medborgarnas deltagande i planeringen. Genom bostadsförsörjning lagreformen skall det bli lättare att anpassa inaktuella planer till samhällsm.m. utvecklingen, så att de nuvarande, mycket omfattande byggnadsförbuden kan avvecklas. Avsikten är vidare att åstadkomma vissa förenklingar i bygglovsprövningen. Lagförslaget skall efter behandling i lagrådet föreläggas riksdagen under 1984. Till bilden av nyare tag för en aktivare bostadsmarknad hör att riksdagen i december 1982 fattade en rad beslut i samband med krispropositionen. Det infördes hyresrabatter, hyresförlustgarantier, stödåtgärder för områden med stor andel tomma lägenheter, stöd till de värst drabbade företagen, lån till underhåll, bidrag till bättre boendemiljö och till energibesparingar. Alla dessa åtgärder är nu tillgängliga och kommer att ge ett lyft för viktiga delar av såväl nyproduktion som befintligt bostadsbestånd. Dessa åtgärder är övergångsvisa i väntan på mer permanenta åtgärder. Den bostadspolitiska kommittén har det närmaste året fullt upp att göra med att dra upp riktlinjer för en mer långtsyftande bostadspolitik. Det ger socialdemokratin möjligheter att på basis av ett seriöst sakunderlag för riksdagen presentera förslag till åtgärder som ger bättre rättvisa på bostadsområdet. Det är ett program som både har tyngd och är utvecklande i ett framtidsperspektiv. Just nu pågår ett intensivt arbete för att få fram ett underlag för stimulerandet av kommunernas ombyggnadsoch saneringsverksamhet. I det befintliga bostadsbeståndet finns det enorma värden att bevara. Men det förutsätter en rad stimulansåtgärder, som kommer att innebära en ökning av antalet verksamma inom hela bostadssektorn. Redan till hösten har en regeringsproposition aviserats på detta viktiga område inom bostadssektorn. Boendeområdet kan ta i anspråk en stor del av vår byggkapacitet. Man kan för den återstående delen av 1980-talet förutse att kostnaderna för reparationer, tillbyggnader och ombyggnader kommer att bli betydligt större än satsningarna på nybyggande. Redan under 1982 har den s.k. rotsektorn med bred marginal gått om nybyggandet, och den trenden kommer att kraftigt förstärkas under 1983. Denna utveckling ger inte bara bättre bostäder. Den ger också ett växande utrymme för nya jobb, liksom för hela byggbranschen. Det är förvisso trångt när det gäller att skapa nya resurser för kraftigt ökade aktiviteter. Men åtgärderna är nödvändiga på ett sådant viktigt samhällsområde som bostadsmarknaden. Denna beskrivning ger klart besked på en viktig punkt. Den bygger på förutsättningar som så långt som möjligt skall ge alla medborgare chans att efterfråga en lämplig bostad. Den här politiken ger inget ökat svängrum för marknadskrafterna. Om vi flyttar över våra jämförelser till det nu aktuella betänkandet, nr 22 från civilutskottet, så finner man att moderaterna vill ha en utredning om 207 avveckling av de generella subventionerna, och att de generella subventionerna skall reduceras genom minskade räntebidrag. I ett flertal motioner och reservationer från moderaterna återfinns orden ”sänkning”, ”reducering”, ”avveckling”. Alla dessa ändringar har ett gemensamt syfte, nämligen att öka boendekostnaderna för människor som exempelvis pensionärer, flerbarnsfamiljer, handikappade, folk utan arbete, som utan stödåtgärder inte skulle ha råd att bo i en modern bostad. Många av våra ungdomar — det finns över 40 000 anmälda i bostadskön i Stockholmsområdet — skulle få det ännu besvärligare i starten om inte kostnadsnivån låg på en rimlig nivå i förhållande till en normalinkomst. Jag har därmed inte sagt att bostadsområdet har att emotse samhällsstöd utan begränsningar — att så inte blir fallet ser samhällsekonomin i nuläget till. Det är också möjligt att man inom ramen för starkt begränsade resurser måste finfördela de stödåtgärder som finns. Men denna omfördelning får icke ske till förmån för grupper i bra inkomstlägen. En huvuduppgift för socialdemokratin är att bromsa upp den moderata bostadspolitiken, vars mål är en marknadsanpassning utan påtaglig känsla för de ekonomiskt svaga i samhället. Denna grundsyn försöker moderaterna dölja i sitt allmänna uppträdande utåt. Men här i riksdagen kan de inte gärna smita runt hörnet. Ett exempel på att moderaternas bostadspolitiska filosofi inte alltid tas upp som ett trumfkort skall jag anföra. Häromdagen fick jag ett brev. ”Käre vän”, stod det som inledning på brevet. Av de första raderna framgick det att det var skrivet av en gammal man, som hade varit med länge. Han hade lämnat partiledarskapet i moderata samlingspartiet och sina aktivare uppgifter i partiet. Tydligen räknas inte ett ledamotskap i riksdagen som ”aktivt” i moderata samlingspartiet. Självfallet tycker jag det var kul att bli uppmärksammad av Gösta Bohman —- fattas bara annat! Jag visste ju inte att jag en gång, t.o.m. i skrift, skulle få uppleva denna uppmärksamhet från Gösta Bohman efter mer än 20 års närhet till varandra i riksdagen. När jag kom till ordalydelsen ”innerst inne är majoriteten av svenska folket moderater”, tänkte jag: Köri vind! Nu skall jag äntligen få svart på vitt på moderaternas bostadspolitik. Fast jag visste ju ändå en hel del förut. Men icke! Ordet ”bostad” nämns över huvud taget inte i detta brev, som man ändå torde ha lagt ned så mycken möda på. Men här och nu har vi kvitto på moderaternas sätt att handskas med bostadsfrågorna. Jag tycker att det är beklagligt att centern i några uppmärksammade reservationer gjort sällskap med moderata samlingspartiet. Centern borde noga betänka sig innan man gör något sådant. I en reservation går centern och moderaterna exempelvis emot den utskottsskrivning där majoriteten vill göra ett tillkännagivande som gäller ungdomens bostadsfråga. Ungdomen råkar oftast illa ut när byggandet minskar och kostnaderna ökar, och särskilt då i orter med bostadsbrist. Jag ser att folkpartiet, för att påminna om sin existens, ställt upp i det borgerliga laget i den här frågan. I en annan reservation uttalar sig centerpartiet och moderaterna för bättre förutsättningar för flergenerationsboende, och det är förvisso en viktig fråga. Men det finns inga hinder för sådant boende, inte ens lånemässiga, vilket tycks föresväva reservanterna. I reservation 8 finner vi krav från moderaterna, centern och folkpartiet om upphävande av de tillfälliga stimulansåtgärderna i form av hyresrabatt och hyresförlustgaranti. Det är ca tre månader sedan riksdagen fattade beslut om att vidta dessa åtgärder i syfte att övergångsvis stimulera byggverksamheten, framför allt under åren 1983 och 1984, i väntan på ett mer långsiktigt program. Det skulle väl te sig märkligt om riksdagen nu fattade ett annat beslut, eller om verkan av riksdagsbeslut båra skulle gälla från kvartal till kvartal. Reservation 13 med yrkande om avslag på förslaget om kommunalt förlustansvar för bostadslån till småhus, reservation 14 med krav på att köpeskillingskontrollen på småhus avskaffas och reservation 15 om avskrivning av bostadslån och hyresförlustlån står moderater och centerpartister bakom. Jag kan inte påminna mig att moderater och centerpartister gemensamt har ställt sig bakom så många reservationer som just denna gång. Det är inte bra för centerns anseende att alltför ofta bli sedda i moderaternas sällskap. Men Kjell Mattsson kan kanske tala om ifall detta är en synvilla eller en verklighet som vi skall vänja oss vid. Övriga reservationer, förutom vpk:s, står med några undantag moderaterna bakom. Låt mig säga några ord om reservation 3, som Kerstin Ekman ensam har undertecknat. Hon har fått för sig att socialdemokraterna är ointresserade av stadsförnyelsefrågorna. Hon saknar, säger hon, stadsförnyelsebegreppet i regeringens bostadspolitiska dokument, och i direktiven för bostadspolitiska kommittén spelar enligt Kerstin Ekman stadsförnyelsefrågorna en underordnad roll. Av hennes anförande framgick också att hon är missnöjd med stadsförnyelsefrågornas hantering. Men det skall inte Kerstin Ekman vara. Hon har nämligen möjlighet att påverka dessa frågor i bostadspolitiska kommittén. Kommittén har rätt att ta egna initiativ utöver dem som anges i direktiven. Inom bostadsdepartementet finns dessutom en särskild stadsförnyelsegrupp, som har till uppgift att i sommar, dvs. om några månader, framlägga en rapport. Vidare pågår arbetet med en ny planoch bygglag. Ingen, inte ens innerst inne Kerstin Ekman, gissar jag, tror att den socialdemokratiska regeringen är ointresserad av stadsförnyelsefrågorna. Tvärtom är det arbete som bedrivs en garanti för att något kommer att hända på detta mycket viktiga område. När jag lyssnade till Kerstin Ekman fick jag för mig att hon är mest missnöjd med att något nu äntligen sker i fråga om stadsförnyelsefrågorna. Det grämer henne litet grand, därför att hanteringen av dessa frågor nu ligger utom folkpartiets räckhåll. Beträffande kravet i reservation 9 gör folkpartiet sällskap med moderaterna när man vill upphäva de i december 1982 beslutade stimulansåtgär derna i form av stöd till de av uthyrningssvårigheter värst drabbade företagen. Herr talman! Övriga reservationer i detta betänkande ger så den traditionella helhetsbilden av ett sparande moderatparti, där sparandet sätts in på grupper, som för ett boende av någorlunda modernt snitt är beroende — i många fall helt beroende — av stödåtgärder för att kunna klara boendekostnaderna. Det är nu en gång för alla moderaternas profil, och mot den borde centern och folkpartiet slå följe med socialdemokratin. Det är bra om vi kan återgå till den tid i svensk politik, då folk kunde lita på partiernas försäkran om sitt ansvar för en solidarisk och oavsett upplåtelseformen rättvis bostadspolitik. Får jag så, herr talman, innan jag lämnar talarstolen säga några ord med anledning av de inlägg som gjorts tidigare i kväll. Rolf Dahlberg startade sitt anförande med en kaskad av beskyllningar mot socialdemokraterna. Han menade att vi hade svikit våra löften till väljarna. Jag vill bara säga att vi gav väljarna fyra mycket klara löften, nämligen beträffande A-kassan, värdebeständigheten, barnomsorgen och karensdagarna. Dessa fyra vallöften genomfördes inom loppet av två månader efter det att vi hade fått en socialdemokratisk regering. Den andra uppgiften, Rolf Dahlberg, att städa upp efter de borgerliga regeringarna, tar litet längre tid. Jag har i varje fall inte hört talas om någon enda företrädare för socialdemokratin som har sagt till väljarna att vi skulle klara upp alla dessa problem inom en sexmånadersperiod efter valutgången hösten 1982. Rolf Dahlberg kan gå ut till sina väljare och tala om att vi i den svenska riksdagen utomordentligt galant och mycket snabbt kunde förverkliga våra fyra vallöften. Sedan vill jag i detta sammanhang inte säga mycket mer om de synpunkter som Rolf Dahlberg i övrigt hade. Jag tycker bara att han var litet orättvis mot de duktiga kommunalmännen i detta land. Dem kallade han för byråkrater och politiker. Det är inte de som skall sköta bostadspolitiken utan några helt andra. Vilka dessa helt andra är kan man möjligen gissa sig till. Men Rolf Dahlberg kan på denna punkt närmare förklara sig, när han åter kommer upp i talarstolen. Så några ord till Kjell Mattsson, som nu har övergått till den mera friska oppositionsrollen i bostadspolitiken. Men det är litet väl snabbt startat. Bara några månader efter regeringsskiftet har Kjell Mattsson uppenbarligen fått för sig att bostadspolitiken redan efter denna korta tid skall ligga på ett högst acceptabelt plan. Det tar dock litet tid, innan den nya regeringen och riksdagsmajoriteten har hunnit klara ut en rad av de problem som i dag finns i svensk ekonomi. Jag känner mig närmast smickrad, när Kjell Mattsson citerar mig. Det citat som han läste upp gäller mycket av det som beslöts i december 1982 i riksdagen, baserat på den s.k. krispropositionen. Jag tycker att Kjell Mattsson i detta sammanhang skulle kunna kosta på sig att ge mig ett hedersomnämnade för att jag i så god tid kunde förutse vad man skulle komma att besluta i december 1982. Vad Kjell Mattsson sade i övrigt får vi kanske låta vara just nu, men jag vil: Nr 118 gärna göra en kommentar till ett av hans påståenden. Han kritiserade att stödåtgärderna varierar från kommun till kommun. Men det är inte så konstigt, Kjell Mattsson, eftersom problemen varierar.

Det var t.o.m. någon som hade sagt att de var oanständigt små. De är alltjämt för små, Kerstin Ekman. Och en av orsakerna till att de är för små är den nuvarande ekonomiska situationen, som Kerstin Ekmans parti har varit med om att grundlägga. Det är en stor uppgift för socialdemokratin att se till att vi får en ekonomi på vilken vi kan bygga förutsättningarna för de högre bostadsbidrag till många människor som behövs i landet. Men nu kan vi ge oss till tåls, så att den remissrunda om bostadsbidragskommitténs slutbetänkande som är på gång verkligen når målet. Då har vi ett underlag för att göra en bättre bedömning av hur bostadsbidragen skall utvecklas.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
Herr talman! Oskar Lindkvist försökte försvara den socialdemokratiska bostadspolitiken. Han sade att borgerligheten hade varit passiv på bostadspolitikens område. Jag konstaterade bara att genom att socialdemokraterna inte har gjort så särskilt mycket har de egentligen övertagit den borgerliga regeringens bostadspolitik. Jag kritiserade inte detta. Jag tycker att det är realistiskt gjort av socialdemokraterna. Men det står inte i överensstämmelse med allt man deklarerade att man skulle göra. Oskar Lindkvist nämnde t.ex. att nu skall det bli fart, för nu skall man få en PBL-reform. Det är bra om förslag om den kommer och vi kan fatta ett riksdagsbeslut, men det kommer inte att bli vare sig fler eller färre bostäder på grund av detta. Oskar Lindkvist redogjorde så för krispropositionens innehåll. Jag har redan kommenterat att av denna är det egentligen bara de temporära hyresrabatterna och uthyrningsgarantin som är nytt — det andra är varianter på åtgärder som även de borgerliga regeringarna använde sig av. Sedan skulle jag väl tacka Oskar Lindkvist för hans vänliga omsorg om centerpartiet, då han kraftigt varnar oss för att komma in på samma linje som moderaterna i något sammanhang. Jag vill bara konstatera att de reservationer som Oskar Lindkvist nämnde bygger på centerpartistiska motioner.

Det är självklart att man från socialdemokratiskt håll säger att det är den ekonomiska situationen som är bekymret. Javisst! Det har vi ju talat om för socialdemokraterna under det ena året efter det andra. Dessutom skall vi konstatera att ni har lyckats att på denna korta tid försämra utgångsläget med 16 miljarder kronor netto, som budgetunderskottet har ökat. Ni har spätt på med ytterligare mer pengar, eftersom ni dessutom har höjt skatter, men budgetunderskottet ökar alltså från minst 75-76 miljarder kronor till över 90 miljarder kronor. Detta gör naturligtvis att förutsättningarna för att genomföra en del av det som Oskar Lindkvist talade om är ännu sämre än vad de hade varit om ni inte hade ödslat med pengar på detta område på det sätt som ni har gjort under hösten. Kritiken måste också gå ut på att ni visste så förtvivlat väl före valet vad allt som skulle göras på bostadspolitikens område, men det blev inte mer än ett par små förslag om hyresförlustgarantier och hyresrabatter.

Herr talman! Oskar Lindkvist började med att sjunga den socialdemokratiska bostadspolitikens lov. Det var idel beröm som han försökte måla upp. Det fanns alltså inga som helst brister i den politik som socialdemokraterna förde. När han sedan skulle gå igenom vad vi sade i våra inledningsanföranden, märkte han att denna beskrivning inte stämmer. Då sade han: Detta är inte sådana vallöften som vi klarar av snabbt, utan det tar tid. Att det tar tid kan jag ha förståelse för, Oskar Lindkvist. Men faktum är — och lyssna nu noga — att det har blivit sämre. Vi har fått fler tomma lägenheter, och vi bygger ännu färre bostäder än tidigare. Hur stämmer det med löftena i valrörelsen? Oskar Lindkvists partiledare stod då i Kolmården och sade, mycket målande: Om vi kommer till makten, skall vi direkt sätta fart på byggandet. Då blir det fart i cementindustrin, och då får Electrolux sälja kylskåp, osv. Det skulle bli full fart över hela linjen. Inget positivt har hänt på sju månader. Tvärtom har det alltså gått bakåt. Litet självprövning är på sin plats, Oskar Lindkvist. Sedan kastar Oskar Lindkvist sig naturligtvis över den moderata bostadspolitiken och säger att socialdemokraterna nu har satt som mål att bromsa denna. Ja, politiken är sådan. När man har olika ståndpunkter försöker man att förklara sin politik. Det är helt legitimt, Oskar Lindkvist. Men faktum är att vi tar hänsyn till vad människorna efterfrågar på detta område av samhället. Vad är det som konsumenterna vill ha? Det struntar Oskar Lindkvist i. Enligt Oskar Lindkvist klarar kommunalmännen och de som jag kallar för bostadsbyråkrater av det. Till bostadsbyråkraterna vill jag också räkna Oskar Lindkvist och mig. Det är inte vi som skall styra. Det är de som efterfrågar bostäderna som skall styra hur de skall se ut. Det är inget skumt i detta. Jag förstod av Oskar Lindkvists lilla antydan att han ville påstå att det skulle vara något skumt som låg bakom våra förslag. Vi vill alltså att människorna skall få bestämma vad som skall byggas och hur bostäderna skall se ut. Då får vi också en bostadspolitik utan alla de brister som dagens politik har.

Herr talman! Vi folkpartister reserverar oss inte för att — hur var det nu Oskar Lindvist sade? — påminna om vår existens. Vi reserverar oss för att ge uttryck för och föra fram våra åsikter. Är det inte så det skall gå till i det politiska arbetet? När det gäller stadsförnyelsearbetet är vi med rätta oroade. Socialdemokraterna har inte visat något intresse för dessa frågor. Ett gott arbete var påbörjat, men det tas tydligen inte till vara. Oskar Lindkvist talade om att socialdemokraterna skall lägga fram ett stort program för ombyggnadsarbeten. Jag tror att det var till hösten som det skulle komma en proposition. Det gör inte arbetet med stadsförnyelsefrågorna mindre viktigt — tvärtom. För att man inte skall tappa tid eller sätta in fel åtgärder är det ännu viktigare att det påbörjade arbetet fortsätter. Så generöst, Oskar Lindkvist, att jag kan ta upp frågorna i bostadskommittén därför att direktiven ger mig möjlighet att aktualisera även dessa frågor! Är inte detta ett bevis på socialdemokraternas ointresse för stadsförnyelsefrågor att jag ska behöva aktualisera dem på det här sättet?

Herr talman! Först bara ett konstaterande. De borgerliga partiernas företrädare har tydligen inget att svara på mina frågor med, eftersom de avstod från replikrätten. Jag får väl utgå ifrån att Oskar Lindkvist talar för utskottsmajoriteten, även om han hade knappast några kommentarer beträffande de i vpkreservationerna redovisade förslag som utskottet har avvisat. Jag får kanske hjälpa honom litet på traven och ställa frågor om varför man har behandlat vpk-förslagen som man har gjort. Först gäller det motivet för avstyrkande av motion 184 om åtgärder för att i praktiken uppnå ett hyresstopp. Utskottsmajoriteten säger att motionen avstyrks i sak med hänvisning till tidigare ställningstaganden. Den naturliga frågan blir, särskilt sedan jag tittat på tidigare, lika torftiga avslagsmotiveringar: Har utskottsmajoriteten inte någon uppfattning om hur hyreshöjningarna bör motverkas? Då det gäller motion 669 om att någon extra upptrappning av den garanterade räntan inte skall ske för allmännyttan, anser sig utskottet inte ha tillräckliga skäl för att frångå sin tidigare uppfattning. Frågan blir då naturligtvis: När blir hyreshöjningarna tillräckligt stora för att man skall ändra uppfattning? Måste det bli ytterligare 100, 200, 300 eller 400 kr. i hyreshöjning per månad för att man skall göra det? Slutligen vill jag beröra motion 1576 med förslag om olika förbättringar av bostadsbidragen. Dessa förslag avvisas av utskottsmajoriteten med hänvis ning till vad som har anförts i budgetpropositionen, dvs. till det utredningsarbete som pågår, till vissa tidigare beslutade höjningar och till det statsfinansiella läget. Det är litet underligt att inte sakbehandla de olika vpk-förslagen som har väckts med anledning av budgetpropositionen, där man i sin tur självklart inte har behandlat vpk-motionerna. Jag vore tacksam för något besked på de här punkterna.

Herr talman! Till Tore Claeson vill jag säga att jag har utgått ifrån att utskottets ordförande skall kommentera vpk:s motioner. Jag vill bara allmänt säga att de åtgärder som vi beslöt i december och det betänkande vi nu diskuterar har huvudsyftet att verka kostnadsdämpande för de boende. Så jag tycker nog i och för sig att Tore Claeson kan känna sig mycket belåten med det utskottsmajoritetens betänkande som vi nu håller på att diskutera. Låt mig säga till Kjell Mattsson att det väl är möjligt att det i socialdemokraternas bostadspolitik finns så att säga en bit kvar av den politik som framför allt center-folkpartiregeringen förde. Vad jag kritiserat Kjell Mattsson för är att han i ökad utsträckning har allierat sig med moderaterna i de reservationer som föreligger. Det räcker inte med att Kjell Mattsson säger: Men det är ju centerpartistiska motioner. Då måste ni ändå fråga er: Skriver vi sådana motioner att vi ständigt löper risken att få sällskap med moderaterna? Det kan ju inte vara särskilt lyckat, om man nu är anhängare av en solidarisk bostadspolitik. Sedan skall vi klara upp en sak som Kjell Mattsson bör fundera över mycket noga, nämligen det växande budgetunderskottet. Det är fel att påstå att underskottet var 75 miljarder när den förra regeringen lämnade in. Det är riktigt att det var 75 miljarder i budgetpropositionen, men det var omkring 90 miljarder när den nya regeringen hade löst in de utfästelser som den avgående regeringen lämnade efter sig. Var god ta hand om ert eget budgetunderskott och häng inte över på den nya socialdemokratiska regeringen 15-16 miljarder som är att gottskriva den regering som avgick efter valet i september 1982! Rolf Dahlberg säger att mycket har blivit sämre och att det har blivit fler tomma lägenheter. Det är riktigt att det har blivit fler tomma lägenheter. Men jag tycker att Rolf Dahlberg skall ge socialdemokraterna rimlig tid att ändra på läget. Jag tycker att det hör till fair play att inte gå ut med en misstänksamt upplagd propaganda, som på sikt kommer att sakna underlag, utanistället ge socialdemokraterna en chans att arbeta efter de riktlinjer som jag drog uppi mitt inledningsanförande. Vi borde kunna invänta resultatet. Vi har ju ännu inte haft möjlighet att göra några mätningar om bostadsbyggandets utveckling mer än månad för månad. Under ingen av dessa månader har bostadsbyggandet nåtts ens av den politik som riksdagen bestämde i december 1982, en politik som f. ö. Rolf Dahlberg till alla delar motarbetade. Han har alltså inte någon som helst andel i detta att det finns möjlighet att övergångsvis vidta åtgärder för att lösa problemen. Rolf Dahlberg säger att Oskar Lindkvist försöker framställa det så att det alltid är något skumt i moderaternas förslag. Ja, det är ett bra uttryck. Jag tycker inte att det är skumt med marknadsanpassning. Det är inte skumt att vilja att vissa människor skall betala mer för en lägenhet, trots att de inte har ekonomiska förutsättningar att göra det. Det är inte skumt att försöka föra en bostadspolitik, där de som redan är i ett bra läge skall ha det bättre. Det är inte skumt att föra en skattepolitik, där de större inkomsttagarna skall få det ännu bättre. Det är inte skumt — jag tycker att det är hederligt. Jag tycker att Rolf Dahlberg skall tillstå att det är moderaternas politik.
Herr talman! När det gäller vad som hänt efter socialdemokraternas maktövertagande efter valet kan jag naturligtvis ge Oskar Lindkvist rätt i att vi skall ge socialdemokraterna rimlig tid. Men det är faktiskt så som jag sade, att alla dessa yviga löften om hur snabbt det skulle bli bättre har kommit på skam -— i varje fall hittills. Och det är ju fram till nuläget som vi nu kan mäta. När det sedan gäller den viktigare delen, nämligen de moderata alternativen, som Oskar Lindkvist kommenterar och på sitt sätt försöker misstänkliggöra, vill jag säga följande. Om man läser utskottsbetänkandet och våra motioner och reservationer ordentligt, finner man att vi vill avveckla det generella stödet och i stället öka de riktade stöden. Vi vill genom lägre skatter underlätta för människorna att få mer kvar av sin lön. Vi vill ta bort hyreshusavgiften, vi vill inte ha någon småhusavgift osv. Allt detta är ju, Oskar Lindkvist, ett sätt att bättre använda en liten kaka — att inte breda ut subventionerna till alla. Oskar Lindkvist och jag kanske inte behöver de generella subventioner som vi får i dag. Man kan alltså ta från oss och ge till dem som bättre behöver det. Men det är Oskar Lindkvist tydligen inte speciellt intresserad av.

Herr talman! Att jag inte hade något att säga efter Tore Claesons inlägg berodde på att jag trodde att vi hade en sammanhållen replikrunda här, men herr talmannen säger att jag inte nu får gå i svaromål mot Tore Claeson. Vi får väl fortsätta debatten när de övriga talarna på talarlistan har hållit sina anföranden. Oskar Lindkvist försöker komma bort från ansvaret för den försämring av landets ekonomi som socialdemokraternas förslag till riksdagen har inneburit. Men det ansvaret kan han ju ändå inte komma ifrån. Enligt beräkningarna skulle budgetunderskottet ha blivit 76 miljarder. Därefter har det skett en devalvering, de fyra socialdemokratiska vallöftena har infriats, det har varit investeringspaket av olika slag som har återfunnits i tilläggspropositionen. Detta har naturligtvis medfört att budgetunderskottet kommit att öka. Man har ju tagit till ordentligt. Även sådana miljarder som inte kommer att hinna förbrukas har ju tagits med som kostnader. Centerpartiet driver sin egen bostadspolitik. Vi utformar den inte med tanke på att den skall få anslutning från socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet eller vpk, utan vi försöker utforma den efter bästa förstånd. I de frågor där vi framställt yrkanden har moderaterna i vissa fall anslutit sig till våra synpunkter. Jag tycker bara att det är synd att socialdemokraterna inte varit lika förnuftiga. Då hade man dessutom inte kunnat säga att det bara var centerpartister och moderater som höll ihop i de här frågorna. Många av våra synpunkter överensstämmer med vad socialdemokraterna föreslår i bostadspropositionen. Därför har vi ingen anledning att opponera mot dem, utan vi står för de ståndpunkter som vi har gemensamt. Jag tycker att det är alldeles felaktigt att resonera på det sättet, att det skulle vara någonting graverande att ett annat parti ansluter sig till våra synpunkter när vi är överens i sakfrågor. Vi kommer naturligtvis i fortsättningen att försöka få anslutning och förståelse även från socialdemokraternas sida. Det var väldigt malplacerat av Oskar Lindkvist att tala om att bostadspolitiken skulle präglas av solidaritet, när ett av regeringens förslag går ut på att överföra risker till kommunerna i områden där krediter kan vålla problem. På det området skall man öka de kommunala åtagandena. Det är absolut icke fråga om solidaritet utan om motsatsen. På den punkten har alltså moderaterna, som anslutit sig till våra synpunkter, haft mera förståelse för solidariskt handlande än socialdemokraterna.
Herr talman! Oskar Lindkvist tyckte att jag borde vara nöjd med utskottsbetänkandet i den utformning som det har fått och med de förslag som där finns. Som framgår av betänkandet är socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna överens i en hel del frågor. Det har vi f. ö. alltid varit då det gäller bostadspolitiken. Men jag kan inte vara nöjd med utskottsbetänkandet i den utformning det har fått mot bakgrund av de motioner och de förslag som vi har väckt i syfte att pressa ner hyreskostnaderna och stoppa den nuvarande hyresutvecklingen. Inte ett enda av de konkreta förslag som vi har fört fram har anammats av utskottet. Det vore onekligen intressant att höra Oskar Lindkvists uppfattning om hur man skall använda de pengar som lösgjorts genom de diskontosänkningar som skett och genom vilkas hjälp man så att säga till skänks har kunnat minska utgifterna för räntebidragen. Vore det inte rimligt att använda en del av de pengarna på bostadsdepartementets område för att motverka nya hyreshöjningar och för att försöka pressa ner boendekostnaderna? Är det möjligen så att Kjell-Olof Feldt och finansdepartementet redan intecknat dessa pengar, som man uppenbarligen inte hade räknat med i budgetpropositionen att man skulle få?
Herr talman! Till Tore Claeson vill jag säga, att om man bara har ett område att sätta in de pengar som lösgörs vid en räntesänkning, är det lätt för dem som är intresserade av bostadsmarknaden att säga att dessa pengar skall sättas in där. Likväl tycker de som är engagerade i arbetsmarknadspolitiken att de skall sättas in där. De som har ett stort socialt engagemang kan tycka att de pengar som lösgörs skall sättas in där. Det är en svår uppgift för en ny regering att kunna åstadkomma en sådan fördelning av lösgjorda resurser att de kommer bäst till sin rätt. Jag tror att Tore Claeson är medveten om de svårigheter som den socialdemokratiska regeringen har. Det betyder inte att regeringen är motståndare till att pressa ner kostnaderna, utan det betyder att man befinner sig i ett utomordentligt ansträngt ekonomiskt läge. Det är motiveringen till den utläggning som nu gjorts. Jag får väl säga till Rolf Dahlberg att fördelen med våra diskussioner är att det i svensk bostadspolitik finns två alternativ som är klart åtskilda. Jag kan förstå att Kjell Mattsson och Kerstin Ekman har svårigheter att orientera sig i vissa frågor som befinner sig på någon form av mellanstadium mellan dessa två alternativ. Jag misstänkliggör inte moderata samlingspartiet, utan jag berättar bara rakt på sak vad moderaternas politik går ut på. Det ligger faktiskt en heder i att sätta stopp för den politik som ni för fram i Sveriges riksdag och som alltså inte är acceptabel. När Rolf Dahlberg talar om att vi har en mindre kaka som det gäller att dela så rättvist som möjligt så instämmer jag, men med det tillägget att jag inte tror att jag och Rolf Dahlberg har samma uppfattning om vilka grupper som skall bli delaktiga av denna omfördelning. Jag tänker på dem som har det svårast ekonomiskt. Jag är mer intresserad av att omfördela till dem än till de grupper som moderata samlingspartiet vill stödja med sin politik. Till Kjell Mattsson vill jag säga att jag inte tror att vi nu klarar budgetunderskottet. Men fundera över om inte var och en av dessa regeringar — den som avgick och den som tillträdde hösten 1982 — skall ansvara för sitt fögderi! Är vi överens om att var och en skall ansvara för sitt fögderi, skall också den borgerliga regering som avgick ta de utfästelser på sitt konto som kom efter det att vi hade fått den socialdemokratiska regeringen. Jag vill bara till sist säga att jag inte tycker att Kjell Mattsson verkar särskilt ledsen över att vara i sällskap med moderaterna. Men jag upprepar: För att vi skall kunna hålla kvar principerna om den sociala bostadspolitiken tycker jag att Kjell Mattsson och Kerstin Ekman skall göra sällskap med och följa socialdemokraterna.

Herr talman! Under valrörelsen talade socialdemokraterna vitt och brett om nödvändigheten av att öka bostadsbyggandet, som har berörts här tidigare. Men denna byggökning skulle inte omfatta allt byggande, utan med sedvanlig socialistisk förmyndarmentalitet var det hyrehusproduktion i allmännyttig regi som skulle ökas. Om så skedde skulle enligt socialdemokraterna en lång rad för hela landet välsignelsebringande effekter uppstå. Vi minns alla, som Rolf Dahlberg erinrade om, Olof Palmes ständiga upprepning om alla order som skulle strömma in till Svenssons gardinfabrik i Kinna. Vi moderater kritiserade denna inställning. Redan 1981 började ju antalet tomma lägenheter åter att öka inom allmännyttan. Utvecklingen förstärktes under 1982, vilket framgår av tabell 9 på s. 17 i civilutskottets betänkande. Av bl.a. detta skäl motsatte vi oss också i höstas regeringens förslag om tillfälliga stimulanser för att öka bostadsbyggandet. Bostadsministern motiverade sitt förslag på följande sätt: ”Av hänsyn till sysselsättningsläget i byggbranschen och till behovet av en tillräcklig produktion av bostäder främst i bristorterna är det angeläget att minska bostadskostnaderna i nybyggda fastigheter.” Jag framhöll i den debatten att det egentligen inte finns någon bostadsbrist i Sverige i den meningen att människor saknar tak över huvudet. Balans mellan tillgång och efterfrågan på hyreslägenheter råder sedan några år i många kommuner, och den entydiga utvecklingen är att tillgången i allt fler kommuner överstiger efterfrågan. På några få platser gäller motsatsen. Så är förhållandet i Stockholms innerstad. Sannolikheten för att tillgång och efterfrågan skall kunna mötas här är liten, eftersom endast en marginell ökning av lägenhetsbeståndet är möjlig att genomföra om inte stora stadsbildsmässiga förändringar genomförs. Kommer man utanför tullarna är situationen helt annorlunda. Här finns lediga lägenheter, och antalet har femdubblats under de senaste åren. Antalet tomma lägenheter i riket har enligt en alldeles färsk statistik från SABO ökat med ca 8 000 inom SABO-beståndet under det senaste året och uppgick den 1 marsi år till 27 600, vilket motsvarar 3,8 26. SABO framhåller i sitt material: ”Det mönster som utvecklats de allra senaste åren förefaller inte ha brutits. Antalet företag utan uthyrningssvårigheter sjunker således.” Omkring 125 företag har i dag en andel tomma lägenheter som överstiger 490. Detta skall jämföras med 90 företag för ett år sedan. Herr talman! Utvecklingen är entydig. Allmännyttan får fler och fler tomma lägenheter i fler och fler företag. Orsaken till denna utveckling är socialdemokraternas dogmatiska syn på bostadspolitiken. Ingen annan sektor har så präglats av regleringar och förmyndarattityd som just bostadspolitiken. Genom förändringar inom markpolitiken har utveckling och enskilda initiativ alltmer försvårats. Genom favorisering av allmännyttiga bostadsföretag har enskild bostadsproduktion försvårats — vad gäller hyresbostäder till den grad att enskild produktion i det närmaste upphört. Den socialistiska politiken är lika entydig när det gäller bostadsrätter. Den kooperativa bostadsrätten i HSB:s och Riksbyggens regi favoriseras på den enskilda bostadsrättens bekostnad. Enskilt ägda småhus har sedan länge varit en nagel i ögat på socialdemokraterna. Produktionen av icke statligt finansierade småhus är i dag försumbar. Ute i kommunerna motarbetar socialdemokraterna småhusbyggandet, och detta kompletteras i riksdagen med begränsning i avdragsrätten för skuldräntor. Det allra senaste slaget mot småhusen är socialdemokraternas tankar på att vidga hyreshusavgiften — eller den särskilda skatten på äldre och icke subventionerade flerfamiljshus, som är den korrekta benämningen — till att även gälla småhus. Att försvåra nyproduktion och beskatta den äldre så att människorna inte har råd att köpa och bo i husen tycks vara ledstjärnan. Man kan också uttrycka det så här: När människorna inte uppträder som socialdemokraterna vill, dvs. snällt och lydigt flyttar in i allmännyttans hyreslägenheter, ja, då tar man till regleringar, subventioner och skatteskärpningar för att driva igenom sin vilja. Herr talman! Vi moderater motsätter oss denna politik. Bostadspolitiken skall enligt vår uppfattning ge förutsättningar för människor att välja den bostad och den upplåtelseform som de själva eftersträvar. Detta val måste alltid innebära en avvägning mellan å ena sidan bostadens standard och kvalitet och å den andra kostnaden för bostaden. Valfrihet på bostadsmarknaden förutsätter tillämpning av marknadsekonomiska principer, som skapar balans mellan tillgång och efterfrågan och leder till en kostnadssänkande konkurrens. Reglerna för hyresrätt och bytesrätt, liksom de regler som reglerar köp och försäljning av bostadsrättslägenheter och ägda lägenheter, måste ge goda förutsättningar för en smidigt fungerande bostadsmarknad. De måste utformas så att hänsyn tas till behovet av en tillräcklig omsättning av bostäder. Subventioner och andra styrinstrument på marknaden får inte minska benägenheten att byta bostad, när hushållens sammansättning eller ekonomi förändras. Reglerna för nyproduktion måste utformas så att neutralitet råder mellan olika upplåtelseformer och olika byggherrar. Jag vill i det sammanhanget något kommentera tabell 10 i betänkandet — tabellen återfinns på s. 17. Där redovisas bostadsstödets samlade storlek under ett antal år och dess fördelning på olika subventioner. Tabellen, som även återfinns i budgetpropositionen, är missvisande. Där redovisas skattesubvention till egnahemsägare, dvs. den avdragsrätt som föreligger för gäldräntor. De skuldräntor som småhusägarna betalar och som kan dras av i deklarationen tillfaller dock någon annan. Denna någon måste skatta för dessa ränteintäkter, vilket innebär att samhället får betydande skatteintäkter. För att redovisningen skall bli korrekt måste man självfallet först dra bort denna summa från siffrorna i kolumnen ”skattesubvention till egnahemsägare”. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning är det framför allt två principiella förändringar som måste ske i den svenska bostadspolitiken. För det första: Oavsett om man vill bo i eneller flerfamiljshus skall man kunna välja upplåtelseform. För det andra: Den offentliga styrningen av bostadsmarknaden måste minskas. Utifrån denna principiella grundsyn har vi moderater lagt fram en rad förslag. Mona Saint Cyr m.fl. tar i motion 1065 upp frågan om flergenera tionsboende. Detta problem har behandlats av utskottet även under tidigare år, och utskottet har då avvisat motionärens förslag. Frågan tas i år också upp i en motion av centerpartisten Rune Gustavsson. Enligt vår uppfattning är det angeläget att underlätta flergenerationsboende. Ett boende med denna inriktning främjar kontakterna mellan anhöriga, och flergenerationsfamiljen kan i många fall komplettera samhällsomsorgen. Trots ett icke obetydligt intresse hos medborgarna för flergenerationsboende kan man konstatera att det föreligger betydande problem när man vill förverkliga sina önskemål. Svårigheterna rör både normer, lånebestämmelser och stadsplanebestämmelser. Vi vill därför, liksom centerns representanter i utskottet, att en översyn sker i syfte att underlätta ett ökat flergenerationsboende i enlighet med konsumenternas önskemål. Utskottsmajoriteten vill göra en översyn av ungdomens bostadssituation. Men det är kommunerna som har det direkta ansvaret för att medborgarnas efterfrågan på bostäder tillgodoses. Detta gäller oavsett om konsumenterna är gamla eller unga, familjer eller ensamstående. Med en marknadsinriktad politik, där stat och kommun inriktar sin politik mindre på regleringar och mer på konsumenternas efterfrågan, behöver man inga utredningar av det slag utskottsmajoriteten efterlyser. Som jag tidigare framhöll avvisade vi moderater i höstas regeringens förslag om tillfälliga stimulanser inom bostadspolitikens område. Den statistik över antalet tomma lägenheter som jag redovisat bekräftar riktigheten av att det inte är fler stimulanser för att öka produktionen av hyreshus i allmännyttans regi som behövs, utan en politik som medger att olika upplåtelseformer och olika byggherrar verkligen får konkurrera med varandra och därmed bygga de bostäder människorna verkligen vill ha. Centerpartiet har i sin partimotion motsatt sig en vidgning av det kommunala förlustansvaret för bostadslån till småhus samt att köpeskillingkontrollen vid överlåtelse av statligt belånade småhus avskaffas. Vi anser att dessa centerförslag bör bifallas. Köpeskillingkontrollen innebär omfattande byråkrati och saknar dessutom praktisk betydelse. Att vidga det kommunala förlustansvaret innebär att man i praktiken försvårar för dem som vill bosätta sig i glesbygd. Enligt vår uppfattning skall samhället underlätta, inte försvåra, för människorna att bosätta sig där de själva vill. Herr talman! Enligt vår uppfattning skall det råda neutralitet mellan olika upplåtelseformer och mellan olika byggherrar. Så är inte förhållandet i dag. Endast allmännyttiga företag kan i dag bygga hyresbostäder. Detta är illa. Det motverkar utveckling och nytänkande. För alla dem som föredrar att bo med hyresrätt avgörs valfriheten av konkurrensen mellan olika fastighetsägare. Utan konkurrens är ingen fastighetsägare tvingad att ta hänsyn till hyresgästernas önskemål. Om en producentkategori har monopol på en vara eller nyttighet, har konsumenterna inga alternativ att välja mellan. Det är mot denna bakgrund vi föreslår att lika låneandel, 95 Ze, skall gälla för alla företag. I syfte att minska byråkratin, sänka statens kostnader samt förbilliga bostadsbyggandet förordar vi moderater att nuvarande låneregler förändras och förenklas radikalt. Enligt vår uppfattning måste låneregler och föreskrifter syfta till att anpassa bostäderna till konsumenternas önskemål och köpkraft. Den statliga bostadslångivningen innehåller i dag en lång rad regleringsmekanismer. Vi har ett lånekineseri säkert mer omfattande än i något annat land. Jag har i motion 827 pekat på ett resultat av dessa låneregler. Jag har påvisat att det finns producenter som lyckats anpassa sina hus till gällande låneregler till den grad att lånen kan överstiga produktionskostnaden, vilket kan innebära att en köpare får ett antal tusenlappar i handen när han köper huset. Utskottet har, glädjande nog, anslutit sig till min motion, vilket utmynnat i ett tillkännagivande till regeringen. Bakom min motion ligger dock en problematik som är vidare. Med ett lånekineseri av den omfattning som i dag finns följer att producenterna i första hand bygger de bostäder som är ekonomiskt fördelaktigast för företagen och som ger optimalt belåningsvärde. Om bostaden därmed blir i överensstämmelse med konsumenternas önskemål är av mindre betydelse. Det här är naturligtvis fel. Bostädernas utformning, standard och utrustning skall bygga på konsumenternas önskemål och inte på vad som ger bästa belåningsvärde. Det är beklagligt att lånearkitektur är en realitet, påtagligare i vårt land än i de flesta andra. Vi har visat på en väg att komma ifrån detta krångel genom vårt förslag om enhetslån. Det är möjligt att det kan finnas andra lösningar, och vi kommer med intresse att följa den utredning om bostadspolitiken som nyligen tillsatts och som bl.a. skall studera denna fråga. En sak är emellertid helt klar: sämre än i dag kan det inte bli. Herr talman! Med vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15.

Herr talman! När det gäller årets budgetproposition kan man knappast påstå att regeringen är annat än försiktig när det gäller målsättningen för bostadsbyggandet. Den ger uttryck för någonting av en förhoppning om att nedgången av nybyggnadsverksamheten i bostadssektorn skall kunna begränsas under innevarande år. Det är knappast någon positiv utveckling i det avseendet, och allra helst inte när det gäller det som har ägt rum på bostadsmarknaden, att efterfrågan på bostäder har minskat och i vissa kommuner t.o.m. skapat problem med outhyrda lägenheter. Det beror knappast på att man har genomfört stora bostadsbyggnadsplaner. Orsaken står i stället att finna i kraftigt ökade boendekostnader, väsentliga reallöneförsämringar för det stora flertalet arbetare och tjänstemän och i arbetslöshet, framför allt bland ungdomen. Vi får inte heller glömma bort att ett byggande är nödvändigt för att bemöta arbetslöshetstrenden. Vi känner till att byggandet som sådant har s.k. multipeleffekter på annan industri än just byggnadsindustrin. Därför finns det dubbel anledning till att bygga, både för att bygga bort bostadsbristen i de kommuner som i dag har bostadsbrist och för att skapa sysselsättning. Utvecklingen på bostadsmarknaden leder allt längre bort från de bostadssociala målen — byggandet har fortsatt att minska, och alla prognoser fortsätter att peka på rekordlågt bostadsbyggande för den närmaste framtiden. I de flesta kommuner har bostadsbyggandet t.o.m. tillåtits sjunka till så låga nivåer att de kraftigt understiger vad som tidigare planerats. Till detta. kan sägas att 1982 framställdes bara drygt 18 000 lägenheter i flerbostadshus, och det är katastrofalt litet. I Stockholms kommun och i ett tjugotal andra kommuner och regioner brottas man fortfarande trots allt med bostadsbrist. I många hushåll där man fortfarande bor trångt och omodernt har man inte råd med en bättre och rymligare bostad. Nybyggnationen har tyvärr alltför ofta fått fel inriktning i förhållande till de behov som finns. Det finns en snedvridning som orsakas bl.a. av de ekonomiska förutsättningarna, fördubbling av byggkostnaderna på en femårsperiod och stora orättvisor när det gäller subventionerna i boendet, främst då beträffande den brist på subventioner, enligt vår mening, som förekommer när det gäller flerfamiljshusen. Behoven från hushållen menar vi måste tillgodoses. Det gäller mindre lägenheter för ungdom och ensamstående såväl som större lägenheter för barnfamiljer. Ett bostadsbyggande av den omfattning som nu sker är alltså inte tillräckligt för bostadsförsörjningen. Och att stimulera ett ökat bostadsbyggande och följdinvesteringar är samhällekonomiskt gynnsamt och positivt på många sätt. Bostadsbyggandet måste enligt vår mening öka i förhållande till nuvarande omfattning. Och som mål menar vi att man bör ange en igångsättning av minst 50 000 lägenheter per år genom nybyggnad och 25 000 per år genom ombyggnad. Vad som här har sagts gäller också för Stockholmsregionen, där det råder en betydande obalans. Det är ett segregerat boende som förekommer och som medför stora problem. Det är utslagning av ungdom och äldre i en tidigare icke skådad omfattning. I regionen bor ungefär 1,5 miljon människor, varav många saknar egen bostad. Ungefär 45 000 står i länets bostadskö, varav hälften helt saknar bostad. 14 000 av dem är ungdomar. Den förda bostadspolitiken drabbar också invånarna i Stockholm mycket hårt, särskilt dem som saknar bostad, därför att nyproduktionen mer än halverats samtidigt som antalet lägenheter minskar med sanering och ombyggnad. Ansvaret ligger självfallet ytterst på statsmakten. Enligt länsstyrelsen i Stockholms län borde mellan 10000 och 12 000 lägenheter byggas i länet per år under större delen av 1980-talet. Därmed kan man också säga att de påståenden som Knut Billing här förde fram om att det inte var bostadsbrist även i Stockholm är tillbakavisade — det var rena felaktigheter. Även hyresgästföreningen ställer sig nämligen bakom länsstyrelsens bedömning. Beträffande den allt snabbare omvandlingen av hyreslägenheter till ägarlägenheter och bostadsrätter, framför allt i regionens centrala delar, gäller att ett av målen för bostadsbyggandet måste uppfyllas, nämligen en nyproduktion av hyreslägenheter på bekostnad av ägarlägenheterna. Ägar lägenheterna i Stockholms innerstad uppgår till ungefär en fjärdedel. Det är en oroande utveckling som måste stoppas. Vi menar från vpk:s sida att ett bostadsbyggnadsprogram för Stockholms län måste upprättas, med en plan för byggande av ungefär 10 000 lägenheter per år under 1980-talet, för att antalet lägenheter skall kunna svara upp mot det egentliga behovet. 90 26 av byggandet måste ske i flerfamiljshus.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

Herr talman! ”När rovdjuren ylar i natten, när ångesten molar som tandvärk i själen, när den sista groggen falnat och ensamheten dansar tango i vardagsrummet, då sover Sverige. Hårt. Grannarna sussar i ostörbar harmoni, vännerna, ifall sådana finns, har dragit ur jackarna, alla lokaler har bommat igen och bussarna slutat gå. Läget är kort sagt tämligen låst. Landet ligger heldött. Men aktumottagningarna lever. Akuten har dygnet-runt-service, åretrunt-service, år-ut-och-år-in-service. Där lyser lamporna i natten, riktigt trivsamt faktiskt. Där finns levande människor som talar till en och frågar hur det står till och rör vid en, om så bara för ett litet blodprovs skull. Mängder av människor, framför allt i storstäderna, lever sina liv i isolering där dag läggs till dag utan någon att tala med, utan någon att byta en tanke med, utan att någon berör en. Snabbköpskassörskorna vet det, postoch bankkassörskorna vet det, hemvårdarna vet, liksom folket på tidningarnas nattredaktioner. Dit ringer många med ett enda stort behov: Lyssna på mig. Tala med mig. Bry er om mig. Det är den svenska ensamheten som ekar i natten. När allt annat är stängt, då söker den sig till akuten. Akuten har allt: värme, ljus, omsorg, ett medicinskt omhändertagande. Man är bland andra människor som har till yrke att bry sig om. Man är trygg. Man är inte ensam. Ett litet ont kan göra väldigt ont om man är ensam med det mitt i natten.” Så stod det att läsa i Dagens Nyheter i december förra året. Artikeln var skriven på grundval av en ny patientundersökning från Huddinge sjukhus, som visar hur ensamma människor vid upprepade tillfällen söker sig till sjukhusens akutmottagningar. Det är något grundläggande fel i vårt sätt att leva och bo, när människor ”tvingas” till akutmottagningar för att få hjälp mot ensamhet och isolering. Det handlar om människors ensamhet, och det handlar också om hur vi bor och hur vi lever i våra bostadsområden. Jag tror att med andra boendeformer skulle mycket av den ensamhet som speglas i det här citatet kunna försvinna. Bostadspolitiken har sedan 1930-talet varit ensidigt inriktad på den privata familjebostaden. I stället för att utveckla och ersätta denna med gemensamma utrymmen har den socialdemokratiska bostadspolitiken efterapat ett borgerligt familjeoch bostadsideal. Människors levandsvillkor har förändrats under de senaste årtiondena, och nya levnadsmönster har kommit till. Familjerna har blivit mycket mindre. I dag består 66 20 av alla hushåll av en eller två personer. I flerfamiljshusen bor det högst två personer i 80 20 av alla lägenheter, och andelen småhushåll fortsätter att öka. En stor och växande grupp småhushåll utgör pensionärerna. Nu är 1,4 miljoner människor 65 år eller äldre, och under de närmaste åren kommer antalet ålderspensionärer att öka. Det här har planerare, arkitekter och politiker inte tagit hänsyn till när de byggde nya områden. Inte heller har man brytt sig om att bygga in ett socialt innehåll i bostadshusen, trots att man länge har känt till människors ensamhet och isolering. Teknik och ekonomi prioriteras framför omsorg och problem i närmiljön. Närmiljön, där vårt vardagsliv finns, måste planeras för att man skall kunna göra en gemenskap möjlig mellan de människor som bor där. Därför är det viktigt att nya, alternativa boendeformer får utvecklas. Olika typer av kollektivt boende måste stödjas och stimuleras såväl från stat och kommun som från byggföretag. De allmännyttiga bostadsföretagen, bostadskooperationen och statliga myndigheter måste ta initiativ och utveckla nya bostadsformer. I vårt samhälle, som alltmer kännetecknas av privatisering och individualism måste det gemensamma, det kollektiva, utgöra en motvikt. Problemen i vardagslivet betraktas som privata problem som var och en får lösa själv så gott det går. Det har inte kunnat utvecklas några former för att människor tillsammans skall kunna ta ansvar för alla de uppgifter som ligger i reproduktionen. Det sociala kontaktnätet måste byggas upp. Olika modeller måste prövas. Ett sätt är att i varje flerfamiljshus bilda husråd som har ansvaret för husets sociala liv. Arbetet med att bygga upp nätverk mellan människor måste, enligt vår åsikt, ske med stor respekt för människors integritet. Men det är hög tid att det formuleras politiska mål för den gemensamma vardagen i boendet. En boendemiljölag som reglerar både bostadens sociala innehåll och dess yttre miljö borde komma till stånd. Det viktigaste alternativet till den isolerade familjebostaden som har debatterats i Sverige är kollektivhuset. I Sverige har det i stort sett bara förekommit två typer av kollektivt boende. Den ena är just kollektivhuset, där varje hushåll har en egen lägenhet och tillsammans med de andra boende delar på matsal, sällskapsrum och andra gemensamma utrymmen. Den andra typen av kollektivt boende är s.k. storfamiljer. Nya former av kollektivt boende måste utvecklas. Det stora och nya bostadsbestånd som vi har i dag med flerfamiljshus måste förändras i mer kollektiv riktning. Detta kan man göra på många olika sätt. Stacken-huset i Bergsjön i Göteborg är ett exempel på hur kollektiva verksamheter kan byggas in i befintlig bebyggelse. I ett projekt som kallas BIG — vilket betyder Bo i gemenskap — från Byggforskningsrådet har en boendeform mellan det stora kollektivhuset och storfamiljen utvecklats. BIG är mindre än det stora kollektivhuset men större än storfamiljen. BIG består av en grupp hushåll, som förutom sina privata bostäder tillsammans förfogar över gemensamt utrymme och gemensam utrustning. Det privata har reducerats till förmån för det gemensamma, men man har inte avskaffat det. I BIG-projektet har varje hushåll en egen lägenhet på samma sätt som i det stora kollektivhuset. I BIG-projektet delar de boende på arbetet med matlagning, skötsel av hus och utemiljö på samma sätt som i storfamilj. Ett sådant kollektivhus — gemensamhetshus — för 15-75 lägenheter, med gemensam utrustning i samma lokaler och med samarbete och omvårdnad om varandra som bas, borde finnas i varje bostadsområde. Varje kommun borde ha skyldighet att inventera behovet av nya boendeformer och också upprätta en plan för ett förverkligande av de önskemål som visar sig finnas om dessa nya boendeformer. Vi måste, herr talman, få ett boende som har ett annat socialt innehåll och som också tillvaratar människors resurser. Det gäller med andra ord att ge boendet en ny dimension. Framtidens stora utmaning på bostadsområdet handlar om hur vi skall kunna leva där vi bor. Nya sociala, informella kontaktnät och gemenskapsformer måste få en chans att etableras efter människors ändrade livsmönster och levnadssätt. Utskottet har i det betänkande som nu diskuteras inget resonemang alls om hur människor mår eller hur de lever i sina bostäder. Det handlar fortfarande om den tekniska och finansiella delen av bostadsfrågan och bostadsbyggandet, men vi måste få i gång en debatt om hur våra bostadsområden fungerar för de människor som bor där, och vi måste få i gång arbetet på att förändra våra bostadsområden. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de vpk-reservationer som är fogade till betänkandet.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en överläggning med Sveriges Radio i syfte att få de finskspråkiga programmen i TV textade på svenska. Avvägningar mellan olika gruppers behov och önskemål när det gäller TV-program skall göras av Sveriges Television AB inom ramen för de regler som finns i radiolagen och avtalet mellan staten och Sveriges Television AB. När det gäller textning av de finska programmen förhåller det sig enligt Sveriges Television så att huvuddelen av de finskspråkiga programmen textas på svenska. Det viktigaste undantaget är veckomagasinet Viikkokatsaus, som huvudsakligen innehåller ett sammandrag av de svenska nyheterna. Några överläggningar med Sveriges Radio i frågan är inte aktuella för regeringens del. Däremot är det inget som hindrar att representanter för den invandrargrupp det handlar om — i första hand de finlandssvenskar som inte behärskar finska — själva vänder sig till Sveriges Radio och framför sina önskemål.

Fru talman! Min hals är sådan att det här inlägget borde ha varit textat, men jag gör ett försök. Allra först vill jag tacka statsrådet för svaret på frågan. Jag noterar att det finns mellan 60 000 och 100 000 finlandssvenskar i Sverige, av de totalt ca 275 000 invandrarna från Finland. Många av dessa finlandssvenskar talar eller förstår inte finska, eftersom de kommer från de svenskspråkiga bygderna. Den enda information de får om vad som händer i Finland är densamma som svenskar i allmänhet får, dvs. via svensk press, radio och TV m.m., och det är uppriktigt sagt inte särskilt mycket. Med största sannolikhet har de också ett större intresse av information om händelser i Finland än vad många andra svensktalande har. Jag kan inte underlåta att ge ett näraliggande exempel på nuvarande bristfälliga ordning. Det gäller bevakningen av det senaste finska valet. I svensk TV sändes en valvaka, men det var bara inslag från den finska valvakan. Som statsrådet kanske vet har finlandssvenskarna en egen valvaka, som liksom den finska täcker valresultat m.m. i hela Finland. Men det satte inga spår i den svenska televisionen. Nu säger statsrådet Göransson att det här handlar om att göra avvägningar inom ramen för de avtal som finns. Det är naturligtvis en riktig och oomtvistad synpunkt. Statsrådet säger också att det finns program som textas på svenska, men meddelar det viktiga undantaget Viikkokatsaus. Det är hedrande att detta kommer med, för det skulle naturligtvis vara mycket värdefullt att få just detta veckomagasin textat. Jag tycker faktiskt att svaret slutar i litet för mycket passivitet och uppgivenhet, när statsrådet talar om insatser av invandrarna själva och säger att det naturligtvis inte är fel om någon uppvaktar Sveriges Radio. Parallellt med en sådan uppvaktning skulle en meningsyttring från statsrådet Göransson här i kammaren kunna medverka positivt till en förändring, eftersom det finns ett mycket starkt intresse för en förändring. Vi får inte glömma bort att finlandssvenskarna är den näst största invandrargruppen i Sverige.

Fru talman! Låt mig bara peka på det krav som, om man drar ut konsekvenserna av Elver Jonssons fråga till mig, skulle kunna ställas, nämligen att det skall göras en särskild minoritetssatsning på en minoritet i Sverige som är svenskspråkig. Det är kanske inte den allra mest centrala minoritetssatsningen som vi skall göra. Jag har all förståelse för att det i vissa sammanhang, exempelvis när det gäller information om valresultat i en valvaka, kan finnas särskilda behov. Jag förutsätter att en direkt hänvändelse till Sveriges Television på den punkten skulle kunna klara det problemet. Däremot har jag faktiskt något svårt att förstå att ett veckomagasin som i stor utsträckning är ett sammandrag av nyheter som under en period har lämnats på svenska skall behöva textas på svenska.
Fru talman! Jag tycker ändå att det finns anledning att för det första erinra om att den minoritet som det här är fråga om inte är vilken minoritet som helst. För det andra är denna minoritet oerhört stor. Det är därför nästan litet originellt att vi här talar om minoritet, när det gäller en grupp på nästan 100 000 människor. Faktum är att det finns ett klart uttalat intresse för att få till stånd en förändring. Sedan finns det en annan aspekt på denna fråga, som inte är oviktig för de svenska lyssnarna och tittarna. Det är att en sådan här textning kunde bli till stor glädje också för svenskarna. Det skall vi inte heller bortse från. Det är bara några veckor sedan som Bengt Göransson och jag var på Nordiska rådets möte. Jag tolkade statsrådets uttalanden i de sammanhangen som att han starkt pläderade för att vi skall ha en ökad samverkan i Norden. Detta är naturligtvis en bit i en sådan samverkan. Därför står min förhoppning kvar, även om den inte blir infriad i dag.
Fru talman! Minoriteten är faktiskt större än vad Elver Jonsson anger. De allra flesta människor i detta land talar och förstår svenska och har tillgång till ett mycket stort antal TV-program där man talar svenska. Det man möjligen skall önska sig — och det kan jag instämma i — är att vi i vår television, liksom i andra media, skall sprida mer information och kunskap om våra nordiska grannländer, inkl. Finland. Det som jag hade svårt att förstå var att man skulle behöva översätta till svenska Finlandsinformationen i de program som är specialriktade mot den grupp som talar och förstår finska.

Fru talman! Jan-Erik Wikström har frågat hur jag ser på möjligheterna för ideella föreningar att få bedriva försök med när-TV. Jag vill först i största korthet redovisa vilken lagstiftning som gäller för rundradiosändningar. För rundradiosändningar i allmänhet gäller radiolagen . För närradio gäller närradiolagen , som trädde i kraft den 1 juli 1982. Med närradio avses radiosändningar av ljudradioprogram i lokala rundradiosändningar. Sändningar av televisionsprogram kan alltså inte omfattas av denna lagstiftning. Försök med trådsändningar av televisionsprogram som pågick vid lagens ikraftträdande får dock fortsätta övergångsvis, dock längst till utgången av år 1983. Ett antal organisationer har hos regeringen begärt att få bedriva försöksverksamhet med lokala TV-sändningar över etern dels i Storstock holmsområdet, dels i Linköping. I skrivelsen från Stockholms närradioförening framhålls att den begränsade räckvidden hos det försök som nu pågår med kabelsänd TV i Huddinge gör att de berörda föreningarna inte anser det värt att satsa pengar på utrustning och utbildning. För att en sådan satsning skall vara intressant krävs eterdistribuerade sändningar som når större delen av Stockholmsområdet. Närradiokommittén skall utvärdera den försöksverksamhet med kabeldistribuerad när-TV som har förekommit på två orter. Frågan om en eventuell fortsatt verksamhet med när-TV över kabelnät eller i eterdistribution har nära samband med massmediekommitténs uppdrag beträffande kabel-TV. Dessa frågor skall därför behandlas samlat av massmediekommittén. I kommitténs nya direktiv anges att arbetet skall vara slutfört i sådan tid att proposition på grundval av kommitténs förslag kan föreläggas riksdagen senast våren 1985. Enligt min mening bör en eventuell försöksverksamhet med när-TV anstå tills massmediekommittén har redovisat sina principiella ställningstaganden. Regeringen har därför avslagit föreningarnas ansökningar.
Fru talman! Tack för svaret. Jag blev faktiskt ganska bekymrad när jag fick se det. Det är riktigt att sändningarna i när-TV har försökskaraktär och att det nuvarande tillståndet bara kan gälla till utgången av detta år. Det är också naturligt att den nya massmediekommittén får se över frågan om när-TV-verksamhet på sikt. Men nog blir det en konstig situation, om försöksverksamheten plötsligt skall upphöra i och med utgången av 1983. Jag vill därför fråga kulturministern om det inte vore möjligt att vi kunde få ett förslag till riksdagen som medgav en fortsatt försöksverksamhet intill dess att man tar slutlig ställning till massmediekommitténs förslag. Skälen är naturligtvis desamma som gällde när vi en gång införde närradioförsök. Men till det kommer det som Stockholms närradioförening har åberopat, nämligen vikten av att man också får fram alternativ till de satellitprogram som vi snart kommer att få i överflöd över vårt land. Det blir en konstig situation, om t.ex. Pingströrelsen skall behöva göra som den en gång måste när det gällde ljudradio, nämligen köpa in sig i en europeisk TV-satellit för att få sända gudstjänster till invånarna i Stockholm, när det finns möjlighet att göra lokala försökssändningar. Jag känner väl till att det är krävande, både ekonomiskt och personellt, med när-TV. Men ändå vet vi att det finns människor och kyrkor som är beredda att offra mycket pengar för denna möjlighet att nå ut med sitt budskap. Lika orimligt som det en gång var att man skulle behöva sända ljudradioprogram till Sveriges medborgare från stationer i Nordafrika skulle det vara om enda sättet att i TV sända gudstjänster från Filadelfiakyrkan i Stockholm till medborgarna i Storstockholm var att gå via en europeisk satellit. Kan vi alltså få en fortsatt försöksverksamhet även efter den sista december 1983?
Fru talman! Vi har under en period haft möjlighet att bedriva en försöksverksamhet. Några av de föreningar som har varit engagerade i den försöksverksamheten har redovisat att de haft vissa svårigheter i sitt arbete. Exempelvis har den skala som täcker det näraliggande området ansetts vara för begränsad. I en framställning till regeringen har man pekat på att man skulle behöva ett tittarunderlag som i stort sett motsvarade Storstockholmsområdet eller Stockholms län, dvs. ett underlag som omfattade betydligt över en miljon tittare, för att när-TV skulle kunna motiveras ekonomiskt med hänsyn till andra resurser. I det sammanhanget har vi sagt att försöksverksamheten måste utvärderas. Att förlänga den skulle locka föreningar att göra stora insatser i en verksamhet som vi behöver utvärdera. Närradiokommittén har utvärderingsuppdraget, och vi har därmed möjlighet att få kunskap om de försök som har bedrivits. Jag ser därför ingen anledning att f. n. medverka till att försökstiden utsträcks.
Fru talman! Det är möjligt att kulturministern får en annan bild av försöksverksamheten när närradiokommittén redovisat erfarenheterna. Det finns svårigheter ekonomiskt och personellt när det gäller när TV-sändningar — det är jag som sagt medveten om. Om organisationerna inte är beredda att satsa personella och ekonomiska resurser på detta, så är det en sak. Men om staten omöjliggör sådana här försök, då är det en helt annan fråga. Jag tycker att det rimliga vore att regeringen försökte hitta former för en fortsatt försöksverksamhet med när-TV. Jag vill upprepa att det blir mycket svårt att motivera varför man är så skeptisk till försöksverksamhet av den här typen, när vi alla samtidigt vet vad som väntar oss av satellitprogram utifrån Europa. Det kan alltså mycket väl bli så att den enda väg som står öppen för Pingströrelsen att sprida sina gudstjänster och sitt budskap är att köpa in sig i en europeisk TV-satellit. Jag tycker att detta är en onödig omväg.
Fru talman! Jag har inte gjort något uttalande om den framtida verksamheten. Jag kan se det som angeläget att vi avvaktar den bedömning som massmediekommittén skall göra. Personligen är jag öppen för att organisationer skall ha möjlighet att använda nya medier. När jag uttalat mig här i dag har jag bara byggt på de erfarenheter som faktiskt har redovisats till mig vid en uppvaktning av dem som sysslat med när-TV-verksamhet i Stockholmsområdet. De har pekat på att den nuvarande verksamheten, som alltså var försökets förutsättning, inte upplevs som särskilt meningsfull. Att då införa en helt ny försöksverksamhet, när massmediekommittén har i uppdrag att bereda frågan, har jag inte sett som nödvändigt.
Fru talman! Det var ändå en liten strimma av hopp. Jag tolkar det så, att Torsdagen den om massmediekommittén kan bli övertygad om att det skulle vara av värde — 14 april 1983 för dess fortsatta bedömningar att försöksverksamhet bedrevs i något större skala än nu, då skulle kulturministern vara beredd att tillmötesgå en sådan begäran. Själv betraktar jag det som viktigt att man skapar underlag för en framtida principiell bedömning genom en bredare försöksverksamhet än den som har bedrivits framför allt i Huddinge. När det nu finns organisationer och kyrkor som är beredda att satsa av sina resurser på detta, tycker jag att de bör få frihet att göra det.

Fru talman! Ove Eriksson har frågat mig vilka erfarenheterna är av det nya systemet med ”fria” tillvalsämnen på grundskolans högstadium. Han har vidare frågat mig hur många tillvalsämnen som har stoppats därför att läroplanens krav på en jämn könsfördelning inte uppfyllts. Slutligen har han frågat mig om jag anser att de nya tillvalsämnena ger eleverna bättre kunskaper för vidare studier eller yrkesarbete än de gamla. Bakgrunden till frågan är att 1980 års läroplan för grundskolan innebär att tid för tillval för eleverna skall avsättas på högstadiet under sammanlagt elva veckotimmar. Utöver treåriga kurser i franska och tyska samt hemspråk är det skolstyrelsen som beslutar vilka tillvalskurser som skall erbjudas eleverna. Kurserna skall — med undantag för kurserna i språk — utgöra en fördjupning eller intresseprofilering inom några moment i två eller flera av de vanliga skolämnena. Enligt läroplanen skall kurserna vara så inriktade att de inte kan förutses få en mycket sned könsfördelning. Inför varje nytt läsår skall eleverna ha möjlighet att ändra sitt val av tillvalskurs. Från några håll har framförts kritik mot det nya tillvalssystemet. Dels har det sagts att teknik som tillval inte längre skulle kunna anordnas genom att det inte lockar flickor, dels har man menat att de lokalt beslutade tillvalskurserna håller en för låg kvalitet. Generellt har jag den uppfattningen att det är värdefullt med det nya tillvalssystemets ökade möjligheter att anpassa kursutbudet till enskilda elevers intressen och förutsättningar, jämfört med det gamla systemet med ett fåtal centralt fastställda kursalternativ. Det är dock enligt min mening för tidigt att dra några mer detaljerade slutsatser om hur det nya tillvalssystemet fungerår. Någon samlad bild av hur det har fungerat finns ännu inte ens för det första läsåret. Jag räknar med att den uppföljning av läroplanen som skolöverstyrelsen har i uppdrag att göra kommer att ge underlag för ett ställningstagande också till tillvalssystemets utformning. När det gäller frågan om tillvalskurser i teknik tyder de översiktliga uppgifter om elevernas val innevarande läsår, som nyligen presenterats av statistiska centralbyrån, inte på att det skulle vara fråga om någon drastisk nedgång i val av tillvalskurser inom den teknisk-naturvetenskapliga sektorn. Jag vill dock ta tillfället i akt och säga att jag menar att det är nödvändigt att se målet med en jämnare könsmässig fördelning av elevernas val av tillvalskurser över en längre tidsperiod än enbart ett läsår. Långsiktigt är det bättre att genom aktiva åtgärder som information och förändringar i kursinnehållet söka locka flickor att välja t.ex. teknik, än att låta bli att ge en kurs över huvud taget, vilket i så fall drabbar också de flickor som trots allt redan i dag väljer kursen. Enligt min mening finns det således ingen anledning att med målet om en jämn könsfördelning som argument avstå från att anordna tillvalskurser i teknik.

Fru talman! Jag ber att få rikta ett tack till skolministern för svaret, som jag förstår är uttömmande i det läge som vi nu befinner oss i. Den nya läroplanen Lgr 80 har ännu inte varit i kraft ett helt läsår, och det är naturligtvis omöjligt att redan nu ha en klar uppfattning om hur den fungerar i praktiken. Å andra sidan finns det anledning att noga följa utvecklingen och samla intryck och synpunkter från skolorna. Försöksverksamheten var ju, i enlighet med svensk praxis när en skolreform genomförs, inte särskilt omfattande. Det kan finnas anledning att snabbt komma med nya anvisningar för att rätta till missförhållanden, som man inte kan finna förrän man sett hur verksamheten fungerar i full skala. Jag har velat fästa uppmärksamheten på tillvalsämnena i grundskolans högstadium. Tidigare var dessa klart angivna i läroplanen. Förutom B-språken tyska och franska kunde eleverna välja mellan teknik, ekonomi och konst — samtliga ämnen med treårig studiegång. Varje ämne hade sin egen kursplan, framtagen och godkänd av skolöverstyrelsen. Nu är det betydligt friare. Förutom de treåriga kurserna i tyska och franska som skall erbjudas eleverna finns det möjligheter till lokala kurser i tillval. Kursernas längd kan variera från en till sex terminer. Kursplaner utarbetas lokalt vid skolorna. SÖ har dock tagit fram modeller för vissa kursplaner. Bengt Göransson säger att han tycker det är värdefullt med de ökade möjligheterna i utbudet av tillvalsämnen. Det kan man kanske hålla med om delvis, men jag är också tveksam till det nya systemet. Utbudet av tillvalskurser visar att många är av terapioch hobbykaraktär.

Tillsammans med fem timmar för fria aktiviteter blir det en stor del av den totala undervisningstiden på högstadiet. Är det rimligt att ägna så mycket tid åt detta? Jag har farhågor för att detta tillvalssystem kan leda till sämre språkkunskaper i tyska och franska. Dessa ämnen får enligt den nya läroplanen inte delas upp i allmän kurs och särskild kurs. Jag har också farhågor för att resultatet blir sämre kunskaper för de elever som inte väljer språk och att systemet kan leda till orättvisor. Man sätter ju betyg också i tillvalsämnen, och vad är t.ex. en femma i ämnet ”Lev skönare” värd?

Fru talman! Låt mig ta tillfället i akt att referera till vad som sägs i läroplanen om könsfördelningen. Det sägs att kurserna skall vara så inriktade att de inte kan förutses få en mycket sned könsfördelning och att, om detta ändå skulle bli fallet och utökad information inte ger resultat, kursplanen skall omarbetas. Jag tycker att det är angeläget att påminna om detta, eftersom det i diskussioner kring tillvalsämnena förekommit uppgifter om att man inte skulle få anordna kurser, om man inte lyckas få en rimlig proportion mellan flickor och pojkar. När det sedan gäller tillvalsämnenas beteckningar delar jag uppfattningen att det inte är rimligt att ha benämningar av typen ”Lev skönare” och ”Må bra”. Rubriceringen kan i och för sig täcka mycket väl utvecklade läroplaner för ämnet, men valet av ämnesrubrik antyder att man förutsätter att den som väljer ämnet inte är motiverad eller tar det på allvar. Jag utgår från att man när man vänder sig till alla elever räknar med att de med allvar och intresse är beredda att delta i undervisningen i just det ämnet. Därför är jag mycket negativt inställd till den typen av ämnesbenämningar. Av de rapporter jag fått kan jag å andra sidan konstatera att man i många skolor där man erbjudit ämnen med den här typen av benämningar inte lyckats rekrytera elever, vilket antyder att eleverna har ett mycket gott omdöme. Vi kan också konstatera att det inte skett någon nedgång i fråga om antalet studerande i franska och tyska.

Fru talman! Jag tackar Bengt Göransson för de klarlägganden som han gjort både i det skriftliga svaret och nu i sitt anförande när det gäller könsfördelningen för dessa tillvalsämnen. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att man låter en kurs löpa, som har en vettig utformning och som ger nyttiga kunskaper, även om den får en sned könsfördelning. För att fortfarande hålla mig till mitt hemlän Värmland har det där visat sig vara svårt att få en jämn könsfördelning. Av de 99 lokala tillvalsgrupper som arrangerats i detta län är 23 av den beskaffenheten att de samlat 100 90 pojkar. 9 av dessa 99 tillvalsgrupper har samlat 100 4 flickor. T. o. m. kurser som har SÖ-modeller till kursplaner har slagit slint i detta avseende. Vi har fem skolor som har 100 96 pojkar i Ritningar, modeller och foto, en skola i Hur vi bygger och bor. Vi har två skolor med 100 4 flickor i Kortkurs i franska samt Hantverk och hemslöjd. Jag tycker att det är viktigt som Bengt Göransson sagt att dessa kurser skall hållas. Däremot kan man naturligtvis försöka påverka flickorna att gå över till tekniska ämnen — och tvärtom. Om tiden medger det skulle jag också vilja kommentera detta med franska och tyska. Ca 60 96 har valt dessa ämnen, och jag kan tänka mig att det kommer att bli fler i årskurs 8, när man funnit att dessa ämnen av hobbyoch terapikaraktär kanske inte ger vad man hade tänkt sig. Men då blir det också svårigheter för lärarna med stora undervisningsgrupper utan möjlighet att dela i allmän och särskild kurs.

Fru talman! Gunnar Olsson har frågat mig om jag är beredd att antingen bekräfta eller dementera uppgifterna om att det inom regeringen finns planer på att höja skogsvårdsavgiften den 1 januari 1984. Bakgrunden till Gunnar Olssons fråga är tidningsuppgifter om att det från finansdepartementet skulle förordas ett bidrag till skogsavverkning, finansierat med skogsvårdsavgiften. Som svar på frågan vill jag meddela att några åtgärder av det slag som Gunnar Olsson hänvisar till inte planeras av regeringen.

Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet för ett kort och klargörande svar. Den 18 mars kunde man i pressen läsa att det pågick diskussioner i regeringen om en höjning av skogsvårdsavgiften. Vid det tillfället angavs att det var fullt möjligt att lägga fram ett sådant förslag inför riksdagen redan i höst, så att de nya bestämmelserna skulle kunna träda i kraft vid årsskiftet. Samma dag vidarebefordrade TT en dementi från finansminister Kjell-Olof Feldt. Av den diskussion som följde under den närmaste tiden efter nämnda datum framgick att det tydligen inte var så många som hade uppmärksammat dementin. Därför väckte jag denna fråga den 24 mars. Av olika orsaker har svaret dröjt. Men nu kan väl ingen gå omkring och hysa misstankar mot regeringen. Inte heller den proposition som regeringen nu har presenterat kan väl föranleda några större motsättningar. I stället borde det nu kunna finnas motiv för en bred enighet när det gäller angelägenheten av de föreslagna åtgärderna. Sedan bara några ord beträffande skogsvårdsavgiften. Från den fackliga och politiska arbetarrörelsens sida är vi totalt överens om att det svenska skogsbruket självt skall bära sina kostnader, vilket också torde vara möjligt med tanke på de nuvarande råvarupriserna på såväl sågtimmer som massaved. Men för att vi i framtiden skall kunna bibehålla ett uthålligt skogsbruk, samtidigt som vi tar hänsyn till de allt större miljöintressena, kommer det att krävas vissa stimulanser till de aktiva skogsbrukarna. Vi måste se till att dessa stimuleras genom vissa stödåtgärder. Samtidigt måste vi hårdare hålla efter de försumliga skogsägarna, oavsett ägarkategori. För att vi skall kunna åstadkomma detta kommer det att behövas pengar. En del av utgifterna kan givetvis täckas över skattsedeln. Men vi måste också räkna med att ta i anspråk just skogsvårdsavgifter. Jag tror därför att vi inte skall vara helt främmande för nämnda avgifter. Man måste nog göra den bedömningen att det på sikt kommer att bli nödvändigt med en höjning av skogsvårdsavgiften, om vi skall kunna klara det avgiftsoch stödsystem som vi från vårt håll vill åstadkomma för att ytterligare stimulera just de aktiva skogsbrukarna. Jag tackar statsrådet ännu en gång för svaret.

Fru talman! Kenth Skårvik har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra att kvicksilverbetad råvara säljs till foder. I Sverige får spannmål som betats med kvicksilver eller andra bekämpningsmedel inte användas till foder. Inom jordbruksdepartementet bereds f.n. ett förslag om ändring av fodermedelslagstiftningen. Därvid kommer vi att eftersträva en skärpning av nuvarande bestämmelser både i fråga om möjligheterna att begränsa halten av skadliga ämnen i fodermedel och när det gäller kontrollen över lagstiftningens efterlevnad.

Fru talman! Jag tackar jordbruksminister Svante Lundkvist för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är en rad tidningsuppgifter som har förekommit, speciellt i Bohuslän, om kvicksilverbetat utsäde som importerats från Danmark och som en importör i norra Bohuslän sedan har sålt i pelletform. Tydligen har den svenske importören i ett skede varit osäker beträffande varans kvalitet, men importören har uppenbarligen nöjt sig med den danske exportörens försäkran om att allt var som det skulle. Varan var fullt tjänlig som foder till grisar och nötkreatur. Vad som oroar mig är att vi i Sverige inte genast upptäckte faran med det här kvicksilverbetade fodret. Sedermera kom larmsignaler från en dansk lantbrukare. Och när den danska polisen tog itu med fallet kom man tydligen till slutsatsen att ifrågavarande lager av pellets var kvicksilverbetat. En stor del av det ursprungliga lagret hade då levererats till Sverige under perioden juli-september 1982. Det polisiära utredningsarbetet har gjorts — och det pågår fortfarande — av danska myndigheter, och deras begäran om medverkan av svensk polis har villfarits. Enligt tidningsuppgifter tyder allt på att den hantering som den danska exportören gjort sig skyldig till kommer att leda till åtal med starka efterverkningar. Man kan då fråga sig vad som missats på svensk sida i det här fallet. Har erforderliga prover tagits, och vad finns det för krav på vilka prover som skall tas? Såvitt jag förstår har man bara provat näringsvärdet på fodret — man har inte tänkt sig att pröva om det fanns något kvicksilver i det.
Fru talman! Alla de här frågorna, som hör hemma inom ramen för våra möjligheter att försöka bättre kontrollera den här typen av fodermedel, kommer vi nu, som jag upplyste om, att hantera inom departementet just för att få mer skärpta bestämmelser till stånd.

Fru talman! Jag tackar för den sista upplysningen, och jag hoppas att lagstiftning kommer ganska snart. Vi vet annars aldrig vad konsekvenserna av sådan här import kan bli. Vad som känns så kusligt är att vi inte vet vad vi sätter i oss som människor när sådant som detta händer.

Fru talman! Rune Torwald har ställt vissa frågor till mig som rör tillståndsprövning av fiskodling. Jag vill inledningsvis framhålla att jag ser positivt på de olika ansträngningar som görs för att utveckla fiskodling och annat vattenbruk i vårt land. Samtidigt gäller självfallet att sådan verksamhet, liksom annan näringsutövning, måste ske under iakttagande av gällande lagregler och de krav som finns på hänsynstagande till olika samhällsintressen, t.ex. miljövårdsintresset. För nya anläggningar för odling av fisk krävs sedan den 1 juli 1981 tillstånd enligt miljöskyddslagen. Förprövningsplikten infördes på grund av att man numera vet att betydande vattenförorening kan uppstå av fiskodling. När det gäller anläggningar som tillkommit innan tillståndsplikten infördes ger miljöskyddslagens tillsynsregler naturvårdsverket och länsstyrelserna möjlighet att ingripa för att motverka miljöstörningar. I den mån beslut tas som innebär föreskrifter eller förbud när det gäller pågående verksamhet kan alltid besvär anföras hos regeringen. Regeringen kan emellertid inte på annat sätt än genom besvärsprövning påverka behandlingen av ett enskilt ärende.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, men innan jag kommenterar det vill jag i korthet redovisa bakgrunden till min fråga. Enligt samstämmiga uppfattningar från många instanser bör vattenbruk kunna bli en näring i Sverige som skulle kunna sysselsätta bortåt 2 000 personer redan omkring 1990. Detta har man ansett sig kunna förutspå, bl.a. genom att studera de anläggningar som några handlingskraftiga pionjärer startat och driver sedan några år tillbaka. Det är också uppenbart att denna näringsutveckling är starkt beroende av fortsatta insatser från ambitiösa och kunniga personer. Det är mot den bakgrunden man blir bestört när man i tidningen Land den 25 mars får erfara att ett par av de skickligaste och initiativrikaste pionjärerna i Halland hotas av att bli berövade sina odlingsmöjligheter på grund av klantig handläggning av tillståndsfrågan. Jag träffade själv för ett halvt år sedan makarna Lagnell och blev imponerad av deras kunnande och förmåga att inte bara odla fisk utan också att skapa exportmarknad för produkten. I ett rättssamhälle borde det vara otänkbart att någon som startat en näring med alla för tillfället erforderliga tillstånd hotas av ekonomisk ruin, därför att naturvårdsverket några år senare gör en annan bedömning. I varje fall borde man samtidigt tilldela odlarna nya lämpliga vatten som säkrar en planerad utveckling av företaget och tryggar sysselsättningen för företagarna och deras anställda. Jag avser självfallet inte att diskutera åtgärder i det åberopade fallet, eftersom kammarens debattregler inte tillåter detta. Å andra sidan är jag övertygad om att jordbruksministern delar min uppfattning, att enskilda personer och företag inte får komma i svårigheter när statliga organ i efterhand finner att de själva möjligen gjort en felbedömning och vill rätta till denna. Det är inte tillfredsställande med generaldirektör Valfrid Paulssons uttalande att familjen Lagnell har haft otur. ”De har råkat hamna i en av två sjöar som är mycket värdefulla från naturvårdssynpunkt.” Därmed tar man bort tillståndet. Mot den bakgrunden, fru talman, vill jag fråga statsrådet: Är jordbruksministern beredd att ta upp överläggningar med kanske i första hand civilministern för att söka finna vägar att eliminera sådana här effekter av myndighetsbeslut för enskilda personer, exempelvis de aktuella vattenbrukarna i Halland?
Fru talman! Som jag sade i mitt svar är vi naturligtvis positivt inställda till den här typen av verksamhet. Vi hoppas att verksamheten skall kunna utvecklas väl i framtiden. I fråga om verksamheter av det här slaget — fiskodlingen är ju inte den enda —- upptäcker man ofta i efterhand svårigheter som kan vara förknippade med verksamheten och som gör att man tvingats till lagstiftning för att förhindra olämpliga konsekvenser av annat slag för samhället i övrigt. Det är självfallet orätt när någon som tidigare fått tillstånd att bedriva verksamhet råkar illa ut, därför att förhållandena ändrats. Det här är naturligtvis någonting som gäller generellt för många områden i samhället. Därför är det också omöjligt att generellt åstadkomma en lagstiftning som eliminerar alla olägenheter som kan uppstå för enskilda på grund av att vi skärper lagstiftningen på olika områden. Jag tvingas därför hänvisa till att man här får gå besvärsvägen. Prövning sker då från fall till fall. Jag vill i detta sammanhang säga att det är naturligt, när en sådan här situation uppstår, att de myndigheter som har att handlägga den här typen av frågor gör vad som är möjligt för att hjälpa vederbörande till rätta, om vederbörande hamnat i ett så bekymmersamt läge som familjen i det aktuella fallet. Å andra sidan kan man inte ställa anspråk på att man får utveckla den här typen av verksamhet till vilken omfattning som helst, oberoende av vilka förutsättningar som kan finnas för verksamheten. Hela tiden är det fråga om att verksamheten måste bedrivas inom lagstiftningens ram. Myndigheterna har ju en vilja att försöka hjälpa människorna till rätta. När olägenheter uppstår måste det bli en prövning från fall till fall.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för de här tilläggen. Jag vet att Svante Lundkvist är en vettig man, och jag tror att han har samma ambition som jag att i det här sammanhanget se till att vederbörande inte kommer i kläm. Det är riktigt som jordbruksministern säger att man inte klarar det här med lagstiftning, och därför har det aldrig talats om någon lagstiftning i detta sammanhang. Men det är lika uppenbart att den som skall tillämpa lagstiftningen måste ha litet känsla för vad man ställer till med och avväga proportionerna. Om man nu säger att de här två sjöarna i Halland är så värdefulla att man där inte vill ha kvar fiskodlingen, bör det i rimlighetens namn vara möjligt att välja två andra sjöar som ersättning. Då säger statsrådet visserligen att man kan besvära sig över beslutet. Men det är inte själva beslutet som är det bekymmersamma. Problemet är att vederbörande inte har fått ersättning. Om resultatet blir att företaget dör under tiden som byråkratins kvarnar mal, är det inte mycket värt att efteråt få veta: ”Du hade rätt”, eller ”Du skulle ha fått en viss ersättning”. X Det finns faktiskt fall då företagen gått omkull under den tid ärendena domstolsbehandlats — och senare i rättsinstanserna har företagarna fått besked om att de hade rätt. Men vad hjälper det att få reda på det när hela företaget har drabbats av ekonomisk ruin? Om naturvårdsverket gör bedömningen att man gjorde ett misstag när man tillät företagarna att starta och vill rätta till det, menar jag att det måste ingå i beredningsarbetet att skaffa ersättningsvatten — vilket inte borde vara en omöjlighet — så att odlingen kan flyttas över från ett område till ett annat. Jag hoppas statsrådet delar denna min uppfattning. Det var därför jag talade om ett samarbete med naturvårdsenheterna vid länsstyrelserna — som väl formellt lyder under civilministern.
Fru talman! Det är just med hänsyn tagen till den generella karaktär som ett uttalande från min sida i detta sammanhang trots allt skulle få — om jag bara anslöt mig till de funderingar Rune Torwald ger uttryck för — som jag på nytt vill poängtera att dessa frågor måste bedömas från fall till fall. Jag kan naturligtvis inte säga att det i alla sammanhang när en sådan här situation uppstår är en skyldighet för myndigheterna att skaffa andra sjöar — om jag får ta ett exempel från den här typen av verksamhet, alltså fiskodling. Det kan ju tänkas vara olika omständigheter som har medverkat till att svårigheterna uppstår, och man kan inte pröva det enskilda fallet med hjälp av generella rekommendationer, utan det måste ske i den ordning som gäller för hantering av denna typ av frågor.
Fru talman! Jag har full förståelse för jordbruksministerns ovilja att göra generella uttalanden. Men jag hoppas ändå att vi skall kunna vara överens om att det borde vara en ambition hos den som handlägger dessa frågor att försöka ta fram en praktisk lösning i det enskilda fallet. Detta är ett individuellt fall, där det rimligen borde finnas praktiska lösningar att ta fram. Men man har inte besvärat sig med att försöka finna dem utan bara fattat ett beslut om att verksamheten inte får vara kvar i de aktuella sjöarna. Myndigheterna har inte vidtagit några andra åtgärder. Företagarna har själva tagit rader av initiativ, men inte kunnat få myndigheternas ställningstaganden i tid.
Fru talman! Vad jag har sagt är, att myndigheter vid handläggning av den här typen av ärenden alltid skall vara villiga att försöka hjälpa människor till rätta. Det är så vi ser på våra myndigheter över huvud taget och deras sätt att utöva sina funktioner.
Fru talman! Jag tackar för detta tillägg. Jag tror att vi båda är eniga om att det är primärt att alla instanser arbetar för en positiv utveckling av vattenbruket. Då är det väsentligt att även sådana här frågor handläggs med stor förståelse för vilka problem som kan uppstå för företagarna i det enskilda fallet.

Fru talman! I Bohuslän har under en lång tid diskuterats hur man skall komma till rätta med problemet att levande skärgårdssamhällen avfolkas. Jag utgår givetvis från att samma problem finns i andra delar av vårt avlånga land i vad gäller kustlandskap och kustsamhällen. Det borde därför finnas många här bland riksdagens ledamöter som äntligen skulle vilja få en lösning på detta besvärliga problem. Jag är medveten om att detta är ett stort frågekomplex, som har att göra med sysselsättning, kommunikationer och allmän service. Man har emellertid kunnat konstatera att frågan om ungdomens möjligheter att skaffa sig en bostad i sitt eget samhälle, där man är född och uppvuxen, har varit en avgörande fråga när det gäller att bevara det levande samhället. Bosättningsmöjligheterna begränsas framför allt av tre faktorer. Den första är tillgången på mark lämplig för bebyggelse. Jag vill gå lite längre än vad moderaterna gör i sin motion, där man säger att i vissa skärgårdssamhällen byggmöjligheterna är starkt begränsade, och säga att i en del av skärgårdssamhällena som t.ex. Åstol i Bohuslän finns ingen mark alls att bygga på. De andra faktorerna är konkurrensen, när det gäller förvärv av befintliga bostadshus, samt boendekostnaden. Som jag sade förut så är i en del fall mark helt obefintlig. I övriga fall är det en kommunal angelägenhet att mark ställs till förfogande. Jag förutsätter att den kommunala viljan finns. Konkurrensen när det gäller förvärv av äldre fastigheter sker på ojämna villkor. I flertalet fall är ungdomarnas konkurrenter människor som sparat eller på annat sätt redan skaffat sig ett kapital. Bostadshuset i skärgården är målet för mångas strävan efter rekreation och avkoppling. Prisnivån är hög, kommer så att förbli, och ungdomen är i många fall chanslös att skaffa erforderligt kapital. Den i många fall nödvändiga upprustningen därutöver för att ställa bostaden i standard och skick för ett ordinärt familjeboende Nr 119 sätter oftast en oöverstiglig ekonomisk gräns. Torsdagen den Enstaka kommuner har försökt att med kommunalt borgensåtagande 14 april 1983 underlätta inköp av befintliga bostäder när det gäller att trygga ett fortsatt boende. Försöket är lovvärt, men jag anser att det i första hand är en statlig — Anslag till angelägenhet att komma till rätta med olika boendekostnader i olika delar av landet. Det kan ske genom att statliga lån inrättas till inköp och utrustning av det befintliga bostadsbeståndet i skärgården till samma villkor som i dag gäller för finansiering av nya bostäder. Lånen måste kopplas till en mantalsskrivning på fastigheten och avgränsas till områden som beskrivs i fritidsboendekommitténs delbetänkande. Jag vill därför, fru talman, med hänsyn till vad jag härmed anfört och som överensstämmer med vad jag skrivit i min motion nr 677 yrka bifall till reservation nr 23.

Fru talman! Eftersom vi inte blev färdiga med bostadsdebatten i går kväll var det några frågor från bl.a. Tore Claeson som jag inte hade möjlighet att svara på. Därför har jag måst anteckna mig på talarlistan för ett anförande i dag. Tore Claeson argumenterade bl.a. för en rad av vpk:s förslag om ränteoch amorteringsfria lån för allmännyttiga bostadsföretag för att täcka det som de inte får in i hyresinkomster efter hyresförhandlingarna. Han sade att man inte skulle ha en upptrappning av den garanterade räntan för allmännyttan, att man inte skulle ha en hyreshusavgift på allmännyttans fastigheter osv. Sedan kom han fram till att det nu hade skett en räntesänkning på 1,5 20 sedan dessa förslag framlagts. Det skulle för samhället betyda en minskad belastning med avseende på statsbidrag och liknande med 1 200 miljoner. Tore Claeson menade att dessa pengar borde kunna användas till andra åtgärder inom bostadssektorn. Jag kan här ansluta mig till det resonemang som Oskar Lindkvist förde i går. Han ansåg att om man har ett budgetunderskott på över 90 miljarder kronor behöver statsverket varje inbesparad miljard för att minska detta budgetunderskott. Dessutom har det de senaste dagarna genomförts åtgärder som inte vi har vidtagit, men de har varit positiva för oss nämligen att oljekostnaderna har sjunkit, och det har medfört att man i vissa fall inte behövt genomföra planerade hyreshöjningar. När Tore Claeson talade om att småhusägarna har en massa favörer nämnde han inte det förhållandet att räntesänkningen också innebär — samtidigt som naturligtvis kostnaden för den enskilde minskar, och det är tacknämligt — att även underskottsavdragen minskar. Underskottsavdragen minskar vid nästa taxering. Detta innebär ytterligare pengar till statskassan. Samtidigt minskar då möjligheten att säga att villaägarna har så oerhört stora avdrag. Jag har fått fram en del statistik som jag tycker är intressant. Visserligen blir statistik på detta område, när den skall vara definitiv, ungefär två år gammal, men av den senaste taxeringsstatistiska undersökningen som riksrevisionsverket har gjort framgår att för de villaägare som redovisat underskott av fastigheten, uppgick avdragen till 12 336 milj.kr. Intäkterna för samma fastigheter uppgick till 3177 milj.kr. Det betyder att de sammanlagda underskottsavdragen uppgick till 9 158 milj.kr. Dessutom finns det villaägare som betalar inkomstskatt för sin fastighet. Den skatten reducerade avdraget — sett ur statens och kommunens synvinkel — med ytterligare 640 milj.kr., så att vi hade ett netto i underskottsavdragen med ungefär 8 500 milj.kr. Men till detta skall läggas att fastighetsägarna samtidigt betalar garantiskatt på ungefär 4 000 milj.kr. Räknar man med detta får man andra proportioner på hur stora avdragen är i verkligheten. I vpk-reservationen har man också talat om att vi måste ha en bostadsbyggnadsplan och en särskild sådan för Stockholms län. Vi tycker att det vore orimligt om riksdagen skulle göra en bostadsbyggnadsplan för Stockholms län. Arbetsfördelningen är ju den att det är kommunerna som har detta ansvar. Finns det en efterfrågan på bostäder tycker vi att det är rimligt att man i de kommunala och regionala organen planerar för att tillgodose det behovet och få till stånd en bebyggelse så att behoven kan täckas. Jag vill härmed ta upp reservation nr 8 som Tore Claeson var litet fundersam över. Vi tycker att det är alldeles fel att man tar statens pengar och — utöver de generella subventionerna — inför speciella subventioner för att stimulera bostadsbyggande på de orter där det redan i dag finns ett behov. Vi har redan i dag ett bostadsfinansieringssystem som ger förutsättningarna härvidlag. Då måste allmännyttiga bostadsföretag, andra byggherrar och kommunen se till att planera bostadsbyggandet så att det blir möjligt att tillämpa de lånevillkor som gäller i dag. Det finns alltså ingen anledning att införa ett system med tillfälliga stimulansåtgärder i form av hyresrabatter och hyresförlustgarantier. De kan få till effekt att man bygger onödigt dyrt i de områden där man kan utnyttja dessa tillfälliga stimulansåtgärder. Det kommer att leda till felaktiga kostnader i framtiden. Därmed har jag i stort sett kommenterat de viktigaste reservationerna från vpk:ssida. Eftersom vi från utskottsmajoritetens sida inte funnit möjligheter att ansluta oss till de förslag som där framställts, upprepar jag mitt yrkande från i går om bifall till de reservationer som centerpartiet står bakom samt i övrigt om bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag tackar utskottets ordförande för svaren på de frågor som jag ställde i går. Vi lär väl som vanligt inte bli sams i dessa frågor, men jag vill ändå göra ett par kommentarer till det som Kjell Mattsson sade. Vad först beträffar de minskningar som skett i anspråken på räntebidrag är det ostridigt att detta innebär betydligt mindre utgifter för bostadsdepartementet. Jag ville i går peka på att detta kunde ge ökade möjligheter att göra de insatser som vi har föreslagit i vpk-motionerna i syfte att begränsa och stoppa hyreshöjningarna. Ingen har kunnat bestrida att det nu faktiskt är fråga om minskade anspråk på bostadssektorn, och det vore därför rimligt att en del av inbesparingarna användes just på det området. Det här illustrerar f. ö. också vilken stor betydelse diskontots höjd har på olika områden i samhället, bl.a. för bostadssektorn och för boendekostnaderna.

Jag har inte räknat på detta, men det måste vara fråga om en rätt betydande ökning. I precis samma takt som ränteavdragen minskar genom diskontosänkning ökar ju statens och kommunernas skatteintäkter. Vidare uppfattade jag Kjell Mattssons inlägg så att han på något sätt skulle bestrida den orättvisa som är inbyggd i samhällets subventioner på bostadsmarknaden. Jag skall inte upprepa de exempel som jag gav i går, illustrerade med siffror och procenttal, där jag också ställde subventionen i relation till inkomsten för en vanlig industriarbetare. Det är dock, Kjell Mattsson, ostridigt att subventionerna till en del av de boende, nämligen de som bor i egenägda hus, har ökat i ungefär dubbelt så hög takt som för dem som bor i hyreshus. Jag är medveten om att detta delvis är en konsekvens av inflationen, men det är helt otillfredsställande, och det är angeläget att snabbt ta itu med de här frågorna.

Det måste faktiskt vara på det sättet att sådant stöd får positiva effekter för de boende då det gäller att bringa ned deras boendekostnader. Jag kan fortfarande inte förstå det som påstås i reservationen, att det skulle konservera brister och hindra en anpassning till efterfrågan att samhället går in med stöd för att hålla boendekostnaderna nere i nyproduktionen. Den ekvationen går bara inte ihop, Kjell Mattsson och andra borgerliga reservanter! Det är faktiskt i stället på det sättet att vad detta leder till är en anpassning tillen fortsatt ökad trångboddhet, till sämre och dyrare bostäder för dem som bäst behöver en förbättring — dvs. en fortsatt och ökad segregation. Det blir resultatet, och sådan segregation ökar i precis samma takt som samhället drar undan stöd till bostadssektorn som tillkommit i syfte att hålla kostnaderna nere i nyproduktionen och hålla boendekostnaderna nere.
Fru talman! I tidigare bostadsdebatter har jag bl.a. anfört vilken oerhörd betydelse ränteläget har, både för bostadsbyggandet och för bostadskostnaderna. Att vi har tvingats ha ett högt ränteläge har medfört att en del projekt inte har kommit till stånd, därför att kostnaderna har ökat. Men också statens kostnader har ökat starkt. Därför kan det inte finnas någon meningsskiljaktighet mellan Tore Claeson och mig om värdet av att få en lägre räntenivå. Därför arbetade man ju för att få sänkningar till stånd också under den tidigare regeringen. Staten har burit räntekostnaderna när det gäller de statligt belånade fastigheterna. Detta är en kostnadsökning som vi har varit bekymrade över. När nu räntekostnaderna sjunker, måste det vara ganska självklart att det är staten, som har legat ute ett antal år med en onödigt hög kostnad, som tillgodoräknar sig detta och inte genom nya åtaganden ligger kvar på den höga kostnadsnivån. I stället försöker man minska kostnaden för bostadssektorn genom att sänka kostnaderna för de garanterade räntorna. Jag tycker det är ganska självklart att det måste bli på det sättet, i all synnerhet som andra hyressänkningar har kunnat genomföras. I fråga om orättvisorna mellan de boende har vi klart deklarerat, även motionsledes, att kostnadsneutralitet mellan upplåtelseformerna är det som vi skall eftersträva. Man har gjort olika förändringar under årens lopp för att upprätthålla denna kostnadsneutralitet. Jag nämnde ett antal siffror som jag har fått fram genom riksdagens upplysningstjänst. De är visserligen två år gamla, men de är ändå ungefärligen tillämpbara även på senare års taxeringar, det är bara det att beloppen blir litet större. Det är här fråga om andra siffror än dem som vi är vana vid, därför att annars arbetar vi bara med statens kostnader. Men för den enskilde fastighetsägaren är ju även garantiskatten till kommunen en kostnad. Självfallet är det värdefullt, framför allt för den enskilde, att räntekostnaderna för boendet sjunker, men det är, precis som Tore Claeson sade, också värdefullt för samhället. Vi kommer alltså vid nästa taxering att ha lägre underskottsavdrag än vad vi annars skulle ha haft. Det är värdefullt både från statens och från kommunernas synpunkt, och det är framför allt värdefullt för den enskilde, som får en minskning av kostnaderna.

Fru talman! Jag får börja med att be om ursäkt för att jag inte var närvarande vid det första uppropet. Skälet till att jag har begärt ordet är motion 2153. Jag skulle å motionärernas vägnar vilja tacka civilutskottet för yttrandet över vår motion, som handlar om ungdomens bostadssituation. Ungdomen är den grupp i samhället som är hårdast utsatt för de problem som finns på bostadsmarknaden. På vissa orter i landet, t.ex. här i Stockholmsregionen och i andra storstadsregioner, har vi en svår bostadsbrist. Det är ungdomarna som drabbas hårdast av denna bostadsbrist. På orter där man har problem med tomma lägenheter kan det likväl, på grund av de höga kostnaderna, vara svårt för ungdomarna att skaffa sig en egen lägenhet. Dessutom är ungdomen den grupp i samhället som har den bästa kännedomen om hur bostadsområdena fungerar och som har många synpunkter på och drömmar om hur boendet borde kunna utformas på ett annat sätt. Vi som har skrivit motionen är unga socialdemokrater aktiva i SSU. Vi möter bostadspolitiska krav från våra medlemmar. Det är mot denna bakgrund som vi har krävt en utredning av ungdomens bostadssituation. Det har inte gjorts någon samlad kartläggning av den sedan 1960-talet, när en statlig ungdomsbostadsutredning lade fram ett betänkande som hette Ungdom och bostad. Den utredningen ingick i underlaget för det bostadsbyggande som då ägde rum. Sedan har det inte gjorts någon samlad kartläggning, trots att ungdomen har så svåra problem. Det har tidigare motionerats i riksdagen om denna fråga. Margot Wallström m.fl. väckte under förra riksmötet en motion om ungdomarnas situation på bostadsmarknaden, som då avslogs av den borgerliga majoriteten. På den borgerliga kanten är man uppenbarligen inte intresserad av ungdomarnas bostadsproblem. Vi i SSU har tröttnat på att vänta på en statlig utredning och därför tillsatt en egen ungdomsbostadsutredning, som har börjat arbeta. Detta beslut från oss har väckt ett mycket stort gensvar ute i samhället. Ungdomar har hört av sig och talat om att de tycker att detta var ett bra initiativ. Och forskare på bostadsområdet har hört av sig och beklagat sig över att det inte finns någon samlad bild av hur ungdomens situation ser ut eller någon samlad kartläggning av de olika forskningsprojekt som pågår. Vi är därför glada över att civilutskottet hemställer att riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen skall föreslå att det skall göras en översyn av ungdomarnas bostadssituation, ”huvudsakligen i enlighet med vad som föreslås i motion 2153 yrkande 1”. Jag är mycket tacksam för att civilutskottet på detta sätt vill ställa upp för ungdomen och ställa sig bakom ungdomens bostadskrav. Det känns också skönt för mig som aktiv i SSU att kunna bidra med ett utredningsunderlag till denna översyn som regeringen skall genomföra. Det är typiskt att de borgerliga ledamöterna i civilutskottet har reserverat sig mot civilutskottets yttrande över vår motion. Det tyder på att de inte har något större intresse av att kartlägga ungdomarnas bostadsproblem eller av Nr 119 att lösa dem. De borgerliga ledamöterna hänvisar till att det är kommunernas Torsdagen den sak att lusa dessa problem, men bostadspolitiken är en angelägenhet för hela — 14 april 1983 samhället. Hela bostadsfinansieringen bygger ju på att vi skall få en rättvis fördelning av medlen över landet. Om man skall ha en bra grund att stå på, bör man också kartlägga problemen för att se vilka åtgärder som behöver vidtas i olika delar av landet. Det är just därför som den stora, statliga bostadsutredningen har kommit till. Vi menar att det är viktigt att man också tar med ungdomarnas situation i en | sådan kartläggning, eftersom det är ungdomen som är hårdast drabbad av | bostadsproblemen, både på bristorterna och på orterna med tomma | lägenheter — i det senare fallet på grund av de höga kostnaderna. Jag vill än en gång tacka civilutskottet för behandlingen av motionen.